Herr talman! Man kan fråga sig varför det behövs en debatt om bioteknik. Bioteknik har ju alltid funnits. Vi har alltid tekniskt utnyttjat biologin för vår överlevnad. Skälet är helt enkelt att man har utvecklat en helt ny teknik som går ut på att man plockar sönder livets innersta beståndsdelar, generna, i små bitar och att man har lärt sig flytta över dem, i stort sett obegränsat, mellan vilka levande organismer som helst. Därmed kan man i princip obegränsat skapa ett konstgjort liv. Detta har, av de forskare som kom på detta i början av 70-talet, jämförts med atomklyvningstekniken, sönderplockandet av atomkärnan i dess beståndsdelar. I analogi med de förhoppningar som man från början hade i fråga om kärntekniken och de risker som den visade sig medföra har forskarna initierat en debatt. Det är nu snart 20 år sedan. Med anledning av det som har sagts här i dag kan jag konstatera att denna debatt ännu inte riktigt har nått ut i samhället. Det finns mycket kvar att göra. Det behövs en bredare debatt om biotekniken, det är alldeles klart. Varför innebär den nya gentekniken så stora risker? Jo, skälet är helt enkelt att vi inte vet vad vi gör, utan vi hoppas att det skall gå bra. Det innebär också att problemen, när de infinner sig, kommer att infinna sig på ett oväntat sätt. Det kommer först i efterhand att visa sig vad det egentligen består av. När forskarna beträffande bakterier frivilligt införde ett eget moratorium för forskningen i början av 70-talet gjordes det för att forskarna skulle få i gång debatten. Denna debatt ledde till att mycket restriktiva bestämmelser antogs för hur man skulle forska och utveckla denna teknik. Av den anledningen har det ännu inte skett några katastrofer när det gäller denna teknik. Men på senare tid har man insett att riskerna med dessa bakterier tydligen inte var fullt så stora som man hade tänkt från början. Då har man börjat släppa på restriktionerna. Nu gäller normala högriskregler, ungefär som när man laborerar med pest och kolera. Tidigare fanns det ytterligare en klass för gentekniken. Detta har tydligen skapat något slags eufori i samhället om att problemen skulle vara lösta. Man hör ofta från entusiastiska biotekniker och från en del politiker att det egentligen inte föreligger några problem, eftersom dessa biotekniskt förändrade varelser inte kommer att klara sig i naturen och att naturen redan har exprimenterat genom evolutionens gång med allt som det går att exprimentera med och att alla risker därmed så att säga skulle vara täckta. Detta resonemang är naturligtvis oerhört naivt, och det finns inget sakligt underlag för dessa påståenden. Detta kan man numera även läsa sig till i svenska publikationer inom naturvårdsverkets ram. Jag kan rekommendera denna läsning till dem som inte tror att det föreligger några problem. Jag skulle alltså vilja säga att det finns ekologiska risker. Man vet inte vad man får för organismer när man planterar. Det finns etiska risker. Vi är själva levande varelser. Människan experimenterar man redan med. Det finns inom forskarsamhället en klar majoritet för att man skall göra det. Det har uttalats bl.a. nyligen i ett större symposium i Solna utanför Stockholm att människan är mycket intressant att genmanipulera. Här ser man inga gränser. Det pågår kraftiga påtryckningar inom EG att luckra upp lagstiftning på ett sådant sätt att man kan genmanipulera människor. Så det finns etiska problem. Det tredje komplexet är maktproblematiken. De som bedriver den biotekniska utvecklingen är framför allt de transnationella företagen. Som det redan har påpekats här gör man det för att tjäna pengar. Men man är inte intresserad av att lösa miljöproblemen eller att få ett mänskligare samhälle utan av att deras produkter går att sälja så mycket som möjligt. Dessa företag är alltså samma företag som utvecklar bekämpningsmedel och andra ämnen som vi i miljöpartiet vill avveckla. Följaktligen kan vi i dag se flera genmanipulerade grödor som har gjorts mer beroende av bekämpningsmedel än andra som vi redan har. Vi från miljöpartiets sida vill stimulera en debatt. Vi stöder därför reservation 10 till betänkandet, trots att vi inte står med på den reservationen — det var ett förbiseende från min sida i utskottet. Denna reservation yrkar jag alltså bifall till. Jag vill samtidigt varna för en alltför trångsynt debatt. Man skall ha klart för sig att det alltid finns alternativ i form av annan teknik. Ta t.ex. detta med jordbruk. Vi har någonting som kallas ekologiskt lantbruk, där man kan utveckla växtfödor och ekologiska metoder i stället för att gå på den biotekniska linjen. Man kan konstatera att det på lantbruksuniversitetet råder en direkt konkurrens om pengar inom de olika linjerna på vad man skall satsa på och vad man inte skall satsa på. De som bestämmer vill satsa på biotekniken och de som studerar på ekologiskt lantbruk. Det kanske visar litet vad man borde satsa på, nämligen ekologiskt lantbruk. Jag vill alltså varna för det trosvissa önsketänkande som vi ofta möter och som jag redan har varit inne på litet grand. Den nya biotekniska debatten under 80-talet och början av 90-talet har tvingats fram av några av oppositionspartierna. Första gången blev det en politisk fråga i 1988 års valrörelse. Om jag minns rätt berodde det mycket på att vi från miljöpartiet sade att vi ville ha ett moratorium på genteknisk forskning och utveckling tills vi har fått en lagstiftning på området som är något så när heltäckande. Detta upprörde många, trots att detta var precis vad forskarna själva gjorde på 70-talet när det gäller den mikrobiologiska delen. Vi har i dag i debatten hört att det finns de som inte inser vitsen med ett tillfälligt förbud mot viss typ av högriskforskning och utveckling under den tid man tar fram vettiga regler på området. Som det nu är ligger myndigheterna på efterkälken. De stora transnationella företagen som har investerat i denna teknik bestämmer takten och vad man skall diskutera. Det vill vi ändra på, och det kan man göra genom ett moratorium. Miljöpartiet kom in i riksdagen 1988. Under den första allmänna motionstiden efter detta kom motioner från miljöpartiet, centern och folkpartiet om biotekniken. Det är dessa motioner som har initierat det som vi diskuterar i dag. Motionerna skickades ut på remissomgång från jordbruksutskottet. Det var bra. Då tvingades en rad myndigheter, som faktiskt inte alls har velat tänka på dessa frågor tidigare — det gäller tyvärr också naturvårdsverket — att tänka, bilda sig en uppfattning och skaffa sig kompetens. Vi har fått i gång en process som är nödvändig. Det har dragit ut på tiden med det här. Under tiden kan man konstatera att en del av huvudkraven i motionerna från januari 1989 delvis har börjat tillgodoses. Det är intressant att notera. Det betyder att regeringen faktiskt insett att vi — oppositionen i det här fallet — har rätt på många punkter. Vi kan konstatera i dag att det nu finns krav på tillstånd för att få odla gentekniskt förändrade växter i naturen. Det infördes i februari. Det är synd att det kom så sent, det borde ha kommit åtminstone för ett år sedan, eftersom gentekniskt förändrade växter har odlats i Sverige en säsong, nämligen förra sommaren, och kommer att odlas igen. Problemet är bara att om man skall begära en bedömning av riskerna blir det en gissning. Kunskaperna är begränsade. Det har gjorts en utredning av en utredare inom jordbruksdepartementet, där man har tittat på just dessa problem. Utredaren har mycket riktigt kommit fram till att man måste begränsa både forskning och utveckling och försöka få kontroll för att nå sådant som är vettigt ur samhällssynpunkt. Tyvärr utmynnar denna utredning i alltför svaga förslag — inga förbud alls för någonting, bara användningsplikt eller möjligen tillståndsplikt i vissa fall. I praktiken kommer även fortsättningsvis de transnationella företagen att bestämma här. Regeringen har beslutat att det skall tillsättas en parlamentarisk beredning, vilket kan verka snarlikt en parlamentarisk utredning, som bl.a. vi har krävt. Men en beredning är hårdare knuten till regeringen och har inte alls samma öppna karraktär som en utredning skulle ha. Tyvärr är även det för svagt, om än i rätt riktning. Min bedömning är att det går för trögt och lång samt. Det är nästan ett obegripligt saktmod hos regeringen ibland. Regeringens bioteknikpolitik är ofullständig och osammanhängande. Den är otillräcklig och slapphänt. Vi kan konstatera att det är oppositionen, eller rättare sagt några av oppositionspartierna, som driver på hela tiden. Tur är väl att det finns en opposition i landet. Problemet är också att ju längre tiden går, desto mer avhänder sig ju regeringen möjligheterna att verkligen reglera verksamheten på ett bra sätt. Därmed skapar man också en rad problem som egentligen är onödiga. När det gäller de olika reservationer som är fogade till betänkandet vill jag först yrka bifall till reservation 1, där vi tillsammans med några andra partier kräver en parlamentarisk utredning och en samlad lagstiftning på området. Remissinstanserna, vars remissvar finns bifogade till betänkandet, visar mycket klart att en sådan behövs. Sedan kan man diskutera vilken form den skall ha och vad den skall kallas. I det ingår också att man gör gränsdragningar, man fördelar ansvaret på ett tydligt sätt. Man tar ett samlat grepp över situationen. Reservation 2 handlar om bioteknikinspektion. Man vill tillsätta en myndighet som tar det övergripande ansvaret. Det har visat sig att den nuvarande hybrid-DNA-delegationen är alltför begränsad. Den snarare stimulerar bioteknik i stället för att försöka få kontroll ur en mer bred samhällsynpunkt. En bioteknikinspektion skulle vara väsentlig för att öka kompetensen hos myndigheterna. Reservation 3, som jag också stöder, går in på en mer speciell fråga, och det gäller utsläpp av gentekniskt modifierade organismer. Detta bör förbjudas i lag redan nu. Här är riskerna så stora och kunskaperna så små, att det är svårt att begripa varför man skall ta till detta. Det finns många andra sätt att klara livsmedelsförsörjning än just detta. Jag vill i detta sammanhang påpeka att det har visat sig att gener som man har stoppat in i t.ex. växter som sedan har odlats på ett öppet fält kan överföras till vilda organismer, alltså växter och djur. På det sättet får man en helt okontrollerad utveckling. Det är en skillnad jämfört med att sprida en miljöfarlig kemikalie ut i naturen. Den bryts trots allt antingen ner eller hamnar så småningom i bottensediment i havet förr eller senare. De levande genmanipulerade organismer som man släpper ut har snarare en tendens att föröka sig, sprida sig. Det är ju så att säga livets innersta egenskap. Ur miljösynpunkt bör man således i detta avseende vara mycket betänksam. I reservation 5 kräver vi reservanter miljökonsekvensbedömningar av gentekniken. Sådana borde alltid göras i samband med miljöfarlig verksamhet, inte minst när det gäller verksamhet av den här typen. Man skall ha klart för sig att det är väldigt svårt att göra en fullständig bedömning här, varför det blir bara en gissning. I reservation 7, som jag också yrkar bifall till, kräver vi reservanter särskilda medel till miljövärdering av bioteknik. Naturvårdsverket är svältfött i detta sammanhang. Det behövs en bredare kompetens där. Därför begär vi att 2,5 miljoner anvisas för ändamålet — småpengar för den här församlingen, men ett sådant anslag skulle kunna få mycket stor betydelse. Jag yrkar också bifall till reservation 9, som handlar om genbanker. Det gäller att skydda de gener som finns. Det här är snarare en preventiv åtgärd, ett sätt att försöka rädda vad som räddas kan. Tyvärr gör utvecklingen i världen detta erforderligt — även i detta avseende. Jag vill särskilt framhålla värdet av naturliga genbanker, dvs. skydd av hela naturområden, inte minst de tropiska regnskogarna. Sedan yrkar jag bifall till reservation 10, som jag tidigare nämnt. Reservationen handlar om debatt och information om biotekniken. Vidare yrkar jag bifall till reservation 11, där jag föreslår ett moratorium — dvs. ett tillfälligt förbud när det gäller genmanipulation av högre organismer under den tid som man arbetar på att få fram en heltäckande lagstiftning på området. Jag yrkar också bifall till reservation 12 om förbud mot mosaikdjur m.m. samt till reservation 13 om förbud mot genteknisk manipulation med patogent material, dvs. gener som alstrar allvarliga sjukdomar. Jag kan konstatera att man vid remissbehandlingen inte riktigt har förstått riskerna här. Om man använder sig av just gener som kodar för allvarliga sjukdomar och sprider dessa gener i olika sammanhang, öppnar man också nya spridningsvägar för sjukdomar. Nya sjukdomar kan t.o.m. skapas. Det här innebär också allvarliga arbetsmiljörisker. Sedan yrkar jag bifall till reservation 14 om ett internationellt regelverk för bioteknik. Tyvärr finns miljöpartiet inte representerat bland reservanterna här — detta på grund av ett förbiseende från min sida i utskottet. Det här är naturligtvis en internationell, gränslös, fråga. Det är därför viktigt att vi får med oss hela världssamfundet.

Herr talman! Strävan efter kunskap har varit, och är, en mäktig drivkraft hos människan. Men strävan efter moralisk medvetenhet och ett fördjupat konsekvenstänkande är inte lika självklar. Den låter sig ofta dövas. Teknik, humanism, naturvetenskap och moral utvecklas inte alltid i samma takt. Tekniken och naturvetenskapen kännetecknas av specialisering, vilken hittills alltför litet har balanserats av en överblick och en helhetssyn. Därför har den vetenskapliga utvecklingen tenderat att bli alltmer dubbeltydig. Mot de positiva möjligheter som den öppnar står allt oftare destruktiva följder av dess tillämpning. Därför är det både viktigt och uppmuntrande att allt fler människor nu insisterar på ansvar, insyn och öppenhet inför den allt snabbare tekniska och vetenskapliga utvecklingen. Dagens debatt är i det avseendet ett hälsotecken! Vår självtagna rätt att manipulera naturen har ju först sent blivit föremål för kritik och mötts med distans. Men med den moderna genteknikens framväxt har denna fråga fått en alltmer brännande karaktär. Man rör ju här vid det innersta när det gäller livets förutsättningar. Därför kommer vi som lagstiftare inte ifrån ett klart ställningstagande till de principer som vi anser skall styra tillämpningen av kunskapen. Vår tids tekniska och vetenskapliga utveckling är inte en ödesbestämd process som vi måste anpassa oss till. En kunskap som vi en gång har vunnit kan visserligen inte suddas ut — och så bör heller inte ske, för den kan i sin tur bidra till att vårt perspektiv på tillvaron fördjupas och vidgas. Men vi som lagstiftare har för den skull både skyldighet och makt att välja bort destruktiva tillämpningar. Jag skall ge några exempel. Tekniken och vetenskapen gav upphov till kärnenergin och kärnvapnen. Men vi som nation har bestämt oss för en framtid utan dessa. Tekniken har också t.ex. givit oss bilar som åtminstone kan gå i upp till 250 kilometer i timmen. Men för att skydda liv, hälsa och miljö faller det oss som nation och oss som lagstiftare inte in att tillåta detta. I stället skärper vi kraven ytterligare inför sommarens ökande bilism. Även biotekniken måste behandlas utifrån ett sådant aktivt ställningstagande! Det råder fullständig enighet i utskottet-om detta betraktelsesätt! Det råder också enighet om att riskfyllda, icke genomtänkta eller destruktiva tilllämpningar skall förhindras. Sökandet efter kunskap låter sig inte kriminaliseras eller drivas under jorden, och det bör heller inte utsättas för något sådant. Men det är lagstiftarnas sak att avgöra vilka tillämpningar som med utgångspunkt i våra humanistiska värderingar är försvarbara eller inte. Alla skäl talar för en mycket stor restriktivitet, och det genomsyrar hela det här betänkandet. Ingen förmår i dag överblicka följderna av om man i stor skala skulle bryta sig in i den naturliga utvecklingsoch urvalsprocesserna. Roy Ottosson sade att människor, politiker och andra, i viss utsträckning viftar bort detta med farorna. Men då vill jag säga att majoriteten i och med det här betänkandet absolut inte viftar bort detta med riskerna. Vi socialdemokrater inser att man är ute och tafsar på sådant som är att beteckna som mycket känslig mark. Vi söker oss fram, precis som övriga partier gör. Herr talman! Det hade varit utomordentligt väsentligt om denna enighet i sak också hade kunnat manifesteras så att säga i yttre måtto — dvs. i detta betänkande. Tyvärr vill en del partier, jag vet inte riktigt varför, utnyttja den här frågan för, skulle jag vilja säga, utspel i sitt eget partis intresse. Det har tidigare talats om de skräckscenarier som målats upp. Jag vill då gärna nämna centerns Lennart Daléus, som i en presskommuniké i går ville framställa den här debatten så, att utskottet brutalt skulle ha avvisat all kritik och alla krav vad gäller bioteknikens framtida tillämpning. Karl-Erik Olsson instämde i ett inlägg i den sången, även om han inte uttalade sig lika kraftfullt. Falskare kan man, menar jag, inte framställa saken! I själva verket är alla överens om att ett ordentligt grepp måste tas när det gäller hela det moraliska och rättsliga komplex som vi nu diskuterar och som är så aktuellt. För att kunna göra detta måste frågan bli föremål för en samlad bedömning så snart detta är möjligt. Den möjligheten har vi inte i dag. Den enda verkliga skillnaden mellan utskottsmajoriteten och reservanterna är delvis av formell och administrativ art. Majoriteten vill att frågan i dess helhet skall beredas i en parlamentarisk beredning. De partier som står bakom reservation 1 vill ha en parlamentarisk utredning. Detta är vad man kallar en tvist om påvens skägg. Det saknas alla motiv för de brösttoner som reservanterna använder i just den delen av betänkandet. Praktiskt sett är en beredning i detta speciella läge att föredra. Det är en smidigare form, och den har förutsättningar att jobba snabbare och effektivare och att snabbare leda till beslut och lagstiftning. Talet om att en beredning skulle handla om något hemlighetsmakeri är helt gripet ur luften. De politiska företrädarna från samtliga partier som skall arbeta i beredningen har samma tillgång till experter och har samma möjligheter att lufta sina åsikter som de skulle ha i en vanlig parlamentarisk utredning. Enligt direktiven utser dessutom beredningen själv sin ordförande. Här kan man alltså politiskt på ett annat sätt än som kanske är vanligt ta upp och styra de frågor som man vill ta ställning till. En utredning är omständligare och mera tungrodd. Det är inte bra, med tanke på den snabba utveckling som kräver ställningstaganden. Reservanternas förslag skulle leda till dröjsmål i ett läge, där forskningen snabbt tränger in i allt fler känsliga områden och där nuvarande lagstiftning inte är till fyllest. Det är också en illusion att tro att en utredning mer eller mindre en gång för alla skulle lösa problemen. Vi måste fortlöpande vara beredda att göra nya och kompletterande ställningstaganden, men vi måste med det snaraste få ett första helhetsgrepp om denna fråga. Herr talman! Karl Erik Olsson uttryckte saken så att vi lever i ett laglöst land, och det vill jag på det bestämdaste protestera mot. Alla är medvetna om frågans känslighet och om att det behövs kompletterande regler, lagar och olika typer av kontroller, men att vi skulle vara helt utan någon som helst lagstiftning är fel. För att detta inte skall stå oemotsagt skall jag be att få tala om vilka lagar som i viss mån kontrollerar detta område. Vi har djurskyddslagen från 1988. Den bemyndigar regering eller lantbruksstyrelse att meddela föreskrifter om förbud eller villkor, dels om användning av genteknik på djur, dels om tillförsel av hormoner eller andra ämnen till djur för annat än att förebygga, påvisa, lindra eller bota sjukdom eller sjukdomssymtom. Dessutom kan man förbjuda eller ställa villkor på avel som kan medföra lidande eller påverka djurens naturliga beteende. Vi har en lag om foder. Vi har en lag om kontroll av husdjur, enligt vilken det t.ex. krävs tillstånd för att göra embryoöverföring i fältverksamhet. Det har hittills givits fyra sådana tillstånd. ; Vi har en växtskyddslag, som ger regeringen eller myndighet som regeringen utser möjlighet att förbjuda eller ställa villkor för genteknik på växter, gentekniskt modifierade växter och gentekniskt modifierade organismer vid växtodling. Som vi har hört här tidigare i dag, beslutade regeringen i februari i år att det behövs tillstånd för att odla gentekniskt förändrade växter. Vi lever alltså inte helt laglöst, även om jag är den första att erkänna att lagstiftningen behöver kompletteras. Hur är då läget i dag? Ja, vi har fått några domedagspredikningar om hur eländigt det är. Det behöver också göras en del förändringar. Genetikkommitténs förslag bereds nu i socialdepartementet efter en mycket omfattande remissrunda. Kritiken mot att utredningen har dragit alldeles för långt ut på tiden är dock berättigad. En utredning, som flera talare har berört, har gjorts inom jordbruksdepar tementet och handlar om forskning om och användning av genteknik på djur och växter. Nordiska ministerrådet fastställde våren 1988 ett bioteknologiskt samarbetsprogram. Statens naturvårdsverk har låtit forskare utarbeta förslag till forskningsprogram om ekologiska risker med spridning av transgena organismer. Stockholms internationella miljöinstitut har för inte så länge sedan beslutat att frågor om miljökonsekvenser av bioteknik i jordbruket skall ingå i deras program. I utbildningsutskottet håller man nu på att förbereda debatten i kammaren om den forskningspolitiska propositionen, där ett system för etisk granskning föreslås. Där finns också någonting som heter Projekt miljövärdering. Som tidigare har sagts, har justitieministern den 29 mars i år låtit tillsätta en parlamentarisk beredning, och dess uppgifter beskrivs på s. 16 i betänkandet. Det är i grova drag läget i dag. Herr talman! Jag skulle kunna kommentera övriga reservationer, men jag avstår just nu. Jag tycker att det välskrivna och i frågan ödmjuka betänkandet ger svar på de frågor som reses. Därför yrkar jag härmed bifall till hemställan i jordbruksutskottets betänkande nr 9 och avslag på samtliga reservationer.

Herr talman! Margareta Winberg blir upprörd över att de andra partierna anklagar regeringen och socialdemokratin för att vara passiva, och hon påstår att vi gör det bara i egna partipolitiska syften. Men det är ett faktum att ni inte har gjort någonting — det är uppenbart för var och en som vill se efter. År 1981 tillsattes för första gången en utredning som skulle arbeta med dessa frågor, och den var klar några år senare. Nu har det snart gått tio år sedan dess, och det har inte hänt någonting. I direktiven till den nya beredningen talas om den proposition om genteknik på människa som skall läggas fram för riksdagen under denna vår. Det kommer inte någon sådan proposition. Den skulle ha kommit förra våren men kom inte då heller. Ni har varit passiva. Vad har ni gjort under hela 80-talet när det gäller genteknik och avancerad bioteknik? Sedan säger socialdemokratin att det nu är så bråttom att den beredning som man nu tillsätter inte har tid att ägna sig åt att se över lagstiftningsfrågor — detta efter att det inte har hänt någonting under hela 80-talet. Det är ett mycket märkligt resonemang. Margareta Winberg säger vidare att det som skiljer oppositionen och socialdemokratin åt är formaliteter. Är det en formalitet om det skall vara möjligt att få sätta ut genetiskt manipulerade organismer i naturen eller inte? Det är sannerligen ingen formalitet, Margareta Winberg. Det är nonchalant att påstå att det är det. Margareta Winberg ger en redovisning och säger att det finns många lagar som är tillämpliga på detta område. Ja, det finns många lagar, men problemet är att de inte är sammanhängande, utan att det är ett lapptäcke av olika regler, varav de flesta inte är tillkomna i just detta syfte. Det behövs en samlad, heltäckande lagstiftning, men inte nödvändigtvis en enda lag. Hela området måste ses över. Lantbruksstyrelsen säger i sitt remissyttrande: ”Lantbruksstyrelsen har för närvarande inget bemyndigande att pröva om t.ex. gentekniskt förändrade djur får användas inom animalieproduktionen.” Det finns alltså ingen lagstiftning som talar om hur myndigheten skall förhålla sig. Det är på samma sätt med beslutet att lantbruksstyrelsen skall ge tillstånd när det gäller växter. Lantbruksstyrelsen skall pröva, men det finns ingen grund för denna prövning. Vad skall man luta sig på när man gör denna prövning? Det är fullkomligt otillständigt att hantera dessa frågor på det sätt som socialdemokratin har gjort.
Herr talman! Margareta Winberg säger att det inte är någon skillnad mellan en parlamentarisk beredning och en utredning. En utredning arbetar enligt kommittékungörelsen och är en offentlig myndighet. En parlamentarisk beredning kan möjligen vara något sådant som både Margareta Winberg och jag deltog i, nämligen den livsmedelspolitiska arbetsgruppen. Margareta Winberg borde kanske studera vad ordföranden i den gruppen sade inför konstitutionsutskottet för en tid sedan, att parlamentarikerna egentligen inte var någonting. De fanns bara vid sidan om, medan regeringen hade hela ansvaret. Det är inte den modellen vi skall ha när vi skall titta på en sådan här väsentlig fråga. Annika Åhnberg har rätt när hon säger att det visserligen finns lagstiftning som innebär att myndigheter eller regeringen kan kräva förbud, tillstånd eller villkor. Men var finns gränserna, var finns kompetensen för att göra detta? Jag måste säga att Margareta Winberg tog ett par mycket bra exempel när hon jämförde med kärnkraften och bilismen. De exemplen är utomordentligt bra just ur den synpunkten att vi är på väg åt precis samma håll som med kärnkraften, att först göra alltihop och sedan komma underfund med att det var fel. Eller som med bilismen, inrätta hela samhället efter denna och sedan komma underfund med att det skulle ha varit på ett annat vis. Varför måste vi gång på gång göra samma misstag? Varför vara så senfärdiga, varför inte försöka göra någonting medan det är tid? Sedan blir man ledsen på oss i oppositionen för att vi kräver åtgärder. Men vad hade hänt, Margareta Winberg och de regeringsledamöter som borde ha ansvar för detta men som inte är här, om inte oppositionen hade krävt något? Vad hade hänt om inte vi hade kommit med denna uppmuntran som Margareta Winberg själv i sitt inledningsanförande sade var så viktig? Jag tror att den uppmuntran är nödvändig i den här debatten, om vi skall komma någon vart.
Herr talman! Margareta Winberg nämner mängder av lagar och bestämmelser som skall ge intryck av handlingskraft från regeringens sida. Men hon glömmer i uppräkningen något så viktigt som kommer alldeles strax i debatten, nämligen frågan om patentlagen och dess bestämmelser på det här området. På punkt efter punkt väljer Margareta Winberg att gå runt de svåra problemen. Visst finns det en enighet om en del problem, men socialdemokratena har sina rötter kvar i passivitet, administration, byråkrati samt sin egen duktighet och förträfflighet. På något sätt låtsas man i gammal ordning inte om de förslag som oppositionspartierna lägger fram, låtsas inte om att man egentligen själv också borde ställa upp på dem. Behövs det inte, Margareta Winberg, en tydligare lagstiftning när det gäller utsläpp av gentekniskt förändrade organismer, eller skall utrymme också i fortsättningen finnas för det godtycke som finns i dag? Borde det inte finnas ett tillståndsförfarande och borde vi inte ha en mer noggrann prövning, kanske med kontrollerade fältförsök och ekologisk riskbedömning? Margareta Winberg väljer genom att debattera på det sätt hon gör att i själva verket ställa socialdemokraterna i en liten box för sig, helt isolerade från den utveckling och de initiativ som faktiskt erfordras från politikernas sida. Jag vill också avslutningsvis, herr talman, instämma i den skarpa och starka reaktionen mot den oseriösa skrämseltaktik som florerar på det här området. Många människor har under en lång period närmast angripits av artiklar, debattinlägg, brev och allehanda andra saker som handlat om, som jag också framfört tidigare, jätteråttor stora som hus och liknande. Detta tas ibland till intäkt för oseriösa förslag. Med kraft vill jag ta avstånd från sådan skrämseltaktik.

Herr talman! Det är riktigt att det lätt blir skrämselpropaganda på det ena eller andra hållet när inte kunskapen finns. Det är riktigt som Anders Castberger sade att råttor inte kan bli stora som hus. Då skulle de inte vara råttor längre, de skulle likna elefanter. Det har med biologin att göra, så att säga, deras kroppar skulle falla ihop. Kunskap är alltid bra att ha. Men den här teknikutvecklingen går rasande fort. Det är uppenbart att samhället inte är i takt. Samhället har inte utvecklat normer och lagstiftning i takt med denna teknikutveckling. Tvärtom blåser man upp den genom att pumpa in pengar i just sådan här verksamhet och hålla igen på andra områden, som åtminstone vi många gånger anser vara mera angelägna. Jag tog exemplet med ekologiskt lantbruk och bioteknik på lantbruksuniversitetet förut. Det vi menar är att det helt enkelt måste skapas en debatt om att vi människor kan vara i takt med tekniken, så att vi inte blir rädda eller skrämda och reagerar på ett irrationellt sätt. Det skapar ännu större problem. Det är irrationellt genom att vi antingen blir euforiska och tror att det inte finns några problem, att det är en osynlig hand som sköter allting, eller att vi tror att allting är farligt. Man kan tycka att en del av de reservationer som fogats till jordbruksutskottets betänkande rör rätt begränsade frågor. Man kan fråga sig varför det ständigt skall vara nödvändigt att reservera sig så mycket. Som aktiv i oppositionen förvånas man ofta över nödvändigheten av att reservera sig så mycket. Många av de krav som vi har ställt i samband med genoch biotekniken är faktiskt inte så märkvärdiga. Varför skall vi tillåta utsläpp av gentekniskt modifierade organismer i naturen? Det är inte nödvändigt. Man kan säga nej till det. Man kan förbjuda mosaikdjur. Varför skall vi behöva reservera oss så mycket? Men så länge vi inte är överens, blir vi tvungna att göra det. Då får majoriteten leva med det. Slutligen vill jag säga att det är bra att Margareta Winberg och antagligen många med henne inom socialdemokratin inser att det är dags för en bredare debatt, att det är dags att börja handla på detta område. Men jag vill också påminna om att ni uppenbarligen har ett stort motstånd inom det egna partiet och inom administrationen, för detta har segdragits så länge. Det segdras fortfarande. Det är fortfarande oppositionen som får tvinga fram varje steg. Det vore bra om vi kunde bli mer överens om att marschera raskt i fortsättningen.

Herr talman! Margareta Winberg tog upp många av de frågor som berörs i jordbruksutskottets betänkande. Hon sade att man i grunden är enig om mycket. Jag delar den uppfattningen. Hon sade också att det är ett välskrivet och ödmjukt betänkande. Jag vill också gärna understryka detta. Anledningen till att vi i moderata samlingspartiet inte har reserverat oss på fler punkter än som här är fallet är att vi är medvetna om den debatt som fördes i utskottet, där alla partier kom mycket nära varandra i de grundläggande frågorna. Behandlingen resulterade således i en skrivning som på de flesta punkterna går i motionärernas riktning. Det är alldeles uppenbart. På en punkt, reservation 5, om miljökonsekvensbedömningar av genteknik, vill jag emellertid fråga Margareta Winberg vilken uppfattning socialdemokraterna har när det gäller detta. Vi har tidigare även på detta område framfört det här önskemålet och har glädjande nog också fått flera sådana punkter tillstyrkta. Jag tycker att utskottet i större utsträckning direkt skulle ha kunnat visa sig positivt till detta krav. Miljön kan onekligen komma i fokus på grund av gentekniken. Om man från början är enig om att klarlägga konsekvenserna blir de lättare att följa upp, så att inte åtgärder vidtas som leder till negativa konsekvenser. Det skulle vara intressant att få veta vilken uppfattning Margareta Winberg har på den punkten.

Herr talman! Först vill jag vända mig till Annika Åhnberg som upprört frågade vad regeringen egentligen har gjort. Det var ju det jag läste upp i mitt första inlägg. Det var de punkterna, de lagarna och läget i dag som jag beskrev. Att då säga att ingenting har gjorts tycker jag är en lätt överdrift. Men samtidigt sade jag också att det finns åtskilligt mer att göra. Annika Åhnberg sade också att kommittén fått snäva direktiv och inte skulle få ägna sig åt lagstiftning osv. Jag delar inte den uppfattningen. När ordföranden, som jag sade i mitt första inlägg, tas ur parlamentarikergruppen finns det stora möjligheter för beredningsgruppen att komma med de förslag man anser att man bör göra. Visserligen står det i direktiven: ”Över synen bör omfatta följande huvudområden”, och sedan är de uppräknade i fyra stycken. I de fyra olika områdena läser åtminstone jag in att lagstiftning kan inrymmas om man anser att det behövs. Karl Erik Olsson hänger sig fast vid skillnaden mellan beredningsgrupp och utredning. Han tar också upp frågan om laggruppens arbete. Jag kan inte bemöta det som dess ordförande Michael Sohlman har sagt i KU, för det har jag inte läst. Däremot blir ju det en beredningsgrupp av en helt annan typ och med en helt annan status, eftersom det står i direktiven att gruppen skall omfattas av kommittéförordningen. Därvidlag har Karl Erik Olsson fel. Sedan kommenterar Karl Erik Olsson också mina exempel med kärnkraft osv. Det är ju uppenbarligen så att detta är något som vetenskapen och tekniken har fått fram. Men det är också så att vi har förhållit oss på ett aktivt och som jag tycker ansvarsfullt sätt till detta. Det är det vi skall göra även i den här frågan. Anders Castberger säger att jag menar att min uppräkning av detta skulle ge intryck av handlingskraft. Det har jag aldrig påstått. Jag talade bara om vad som är gjort, samtidigt som jag talade om att mer behöver göras. Jag uttryckte mig inte som om vi därmed skulle ha varit väldigt handlingskraftiga. Man kan nog ha synpunkter på om inte detta kunde ha gått snabbare. Du säger också att vi inte låtsas om att oppositionspartierna finns. Visst gör vi det. Jag uppskattar mycket att vi nu har en debatt om detta. Nu vänder jag mig även till Roy Ottosson. Det är bra med debatt, och det är bra att oppositionen har skrivit motionen och i vissa fall reserverat sig, men jag anser att en del av reservationerna är fullständigt onödiga och slår in öppna dörrar.

Herr talman! Jag kan väl hålla med om att det var en lätt överdrift av mig att påstå att regeringen inte har gjort någonting. Men det är en mycket stor överdrift, tycker jag, av Margareta Winberg att vara nöjd med situationen och att tycka att socialdemokratin under 1980-talet har gjort tillräckligt. Å ena sidan uttrycker Margareta Winberg i sin inledning stor oro över utvecklingen. Hon talar mycket om behovet av lagstiftning och behovet av att från samhällets sida kunna kontrollera och i viss mån styra den biotekniska utvecklingen. Å andra sidan är samma Margareta Winberg fullkomligt nöjd med läget precis som det är och tycker att man från regeringens sida har skött det hela väldigt bra. Det är ju mycket märkligt. Vi skulle inte befinna oss i den situationen att vi har ett akut behov av omfattande åtgärder på det här området om det inte var så att regeringen hade låtit bli att ta tillräckligt ansvar i tid. Vi hade kunnat ha en helt annan utveckling. I ett av våra grannländer, Danmark, har man redan en lagstiftning på det här området. Men vi står utan. Jag kan inte förstå annat än att Margareta Winberg nog egentligen är benägen att hålla med delar av oppositionen som under flera år har ställt mycket stora krav på det här området. Men socialdemokrat som hon är gitter hon naturligtvis inte erkänna att det kan vara på det sättet. Vi tackar ändå för och tar emot den här underförstådda samsynen.

Herr talman! Margareta Winberg återvänder till exemplen. Jag tycker i och för sig att den debatten är ganska intressant: kärnkraften, miljöfrågorna, bilismen. Hon säger att vi har agerat ansvarsfullt. Det finns naturligtvis olika grader av ansvarsfullhet. Om man nu tycker att det är fel att ha kärnkraft, vet jag inte om det var särskilt ansvarsfullt att först se till att bygga ut den rejält för att därefter så småningom avskaffa den — om det nu ens blir av. Samma sak gäller de stora miljöfrågor som vi har anledning att diskutera i många andra sammanhang. Vi löper uppenbarligen en mycket stor risk att först vara tvungna att göra de stora misstagen också på bioteknikens område och därefter ta ställning emot dem. Det är inte bara det att vi gör fel som kan skapa ekologiska problem. Det är också det problemet att om vi gör de stora misstagen kan vi stoppa en utveckling som har så många positiva sidor och som vi då kanske inte kan driva vidare som vi hade tänkt. I mitt anförande frågade jag Margareta Winberg om hon kunde redogöra för sin uppfattning om de här sakerna, som vi borde kunna ta ställning till nu, t.ex. utsläpp av manipulerade organismer i naturen, genterapi på djur för livsmedelsproduktionen. Det är ingen konst att ta ställning till det om man vill. Varför skall vi löpa risken ytterligare ett antal år? Vi vet att forskning och utveckling går framåt. Varför skall vi löpa risken att det händer olyckor, när vi genom ett beslut i riksdagen nu skulle kunna ta ett ansvar och se till att det inte sker? Vi skall väl inte diskutera frågan om laggruppen alltför mycket. Det är ju bra om jag hade fel och att man sorterar under kommittéförordningen. Då kunde det ju ha varit en offentlig utredning, tycker jag. Jag kan medge att det är en detalj i sammanhanget. Jag avslutar detta med att säga att jag vill understryka att jag i mitt inledningsanförande uttryckte en glädje över att vi är eniga på många punkter. Samtidigt vill jag emellertid säga att jag inte skäms ett dugg över de krav som jag och mitt parti har framställt på det här området. Jag är tvärtom stolt över att kunna företräda ett parti som framställer kraven tidigt på detta område, precis som vi har gjort när det gäller andra miljöfrågor och kärnkraften.
Herr talman! Man förundrar sig över att det är en sådan passivitet från socialdemokraternas sida, Margareta Winberg. Varför tar inte regeringen initiativet? Det är ju så att oppositionspartier, olika och flera stycken, under flera år har motionerat, medan regeringen har förhållit sig tyst. Det har t.ex. under flera år föreslagits en parlamentarisk utredning, och mitt under utskottsbehandlingen — som dessutom var osedvanligt utdragen i tiden — dimper det ned ett pressmeddelande om att regeringen segat sig fram till en parlamentarisk beredning. Vi hade t.o.m. bordlagt frågan flera gånger. Varför tar inte regeringen initiativet, Margareta Winberg? Margareta Winberg säger då att det finns åtskilligt mer att göra. Det är så sant. Men varför gör inte regeringen det då? Varför säger regeringen nej till de förslag som läggs, t.ex. om lagstiftning angående utsläpp av de gentekniskt modifierade organismerna? Det har Margareta Winberg ännu inte svarat på. Varför säger regeringen nej till att

Herr talman! Jag får ta fasta på Margareta Winbergs attityd här, att det faktiskt inte har varit bra, att regeringen inte har skött detta tillräckligt bra, att man har varit senfärdig, att hon inte är nöjd med situationen vare sig när det gäller lagstiftning eller i övrigt och att det nu är dags att sätta i gång och handla. Det är också intressant att höra att beredningen även kan gå in på lagstiftningen. Om våra reservationer är att slå in öppna dörrar, återstår väl att se. Jag är inte övertygad. När jag tittar på det som gjorts från regeringens sida det senaste året, finner jag väldigt många oklarheter, exempelvis vilka grunder som skall tillämpas när man ger tillstånd till utsläpp av gentekniskt manipulerade organismer i naturen. Det är väldigt svävande saker, och jag har en känsla av att vi får återkomma till den debatten. Tyvärr måste jag konstatera att det inte har gjorts som borde ha gjorts under det senaste året. Men jag vill gärna ge Margareta Winberg en chans ändå, för det har trots allt skett en attitydförändring hos socialdemokraterna, och det bör man applådera.

Herr talman! Först måste jag säga att jag blir förvånad över Annika Åhnbergs sätt att prata. Hon lägger ord i min mun som jag aldrig har sagt. Jag har aldrig sagt att jag är nöjd med utvecklingen. Jag har aldrig sagt att jag är fullkomligt nöjd. Jag har aldrig sagt att regeringen skött det hela väldigt bra. Tvärtom tycker jag att jag har varit ganska självkritisk, mot vårt parti och för övrigt mot riksdagen i dess helhet, för vi får nog ta på oss litet ansvar var och en i den här frågan, om vi nu har uppfattningen att det borde ha gått fortare och att vi ligger på efterkälken. Annika Åhnberg sade också att oppositionen under flera år har ställt krav. Hur länge, Annika Åhnberg, har vpk diskuterat den här frågan i riksdagen och ställt krav? Tyvärr har Annika Åhnberg ingen taletid kvar och kan inte svara, men jag skall svara i stället: Jag tror att det möjligen är ett år. Man skall inte tala om hela 80-talet som ett förlorat årtionde, när man inte själv har bidragit till att hålla debatten levande! Karl Erik Olsson ber mig redogöra för min uppfattning om utsläpp av manipulerade växter och djur i naturen, osv. Jag svarar som så att jag inte kan vara lika trosviss som Karl Erik Olsson och andra är här i dag. Därför kan jag inte säga att jag tycker si och jag tycker så. För mig och mitt parti liksom för de flesta här i kammaren, tror jag, är detta ett svårt och känsligt område. Det behövs då en samlad bedömning, innan vi kan säga vad som är sant och vad som är falskt. Varför tar inte regeringen initiativ? säger Anders Castberger, och han talar hela tiden om att det inte har skett någonting under 80-talet. Jag har ju förklarat att det har det gjort, och nu har regeringen tagit initiativ i form av att tillsätta en beredning. Jag tycker inte att Anders Castberger skall stå här och hela tiden hävda att det inte görs någonting och att inget initiativ tas. Varför säger vi nej till en utvärdering? Den som läser betänkandet ser att många olika instanser nu håller på med utvärdering, men det är också en sak som beredningen skall syssla med. Låt mig till slut säga att man på den internationella konferensen i Solna var överens om att man visste för litet, och man uppmanade de olika länderna att gå försiktigt fram. Vi lever på jorden en kort stund, och det är vår plikt att överlämna jorden i ett skick som gör att den är beboelig också för våra barn och barnbarn. Därför bör den fortsatta debatten om bioteknik präglas mindre av konfrontation och mer av ödmjukhet och ansvar.

Herr talman! Biotekniken är ju ett synnerligen omfattande ämnesområde. Frågorna och frågetecknen är många, men många svar saknas tyvärr. Åsikternas motstridighet är legio. Debatten om biotekniken har blivit alltmer intensiv, och det är något att verkligen vara tacksam för. Det är ett sundhetstecken att den tystnad som för egentligen bara några år sedan var symptomatisk för den här debatten nu har brutits, och den livfulla debatten märks också i riksdagen. Jag tänker inte avverka en total bioteknisk debatt här, utan jag skall begränsa mig till den del som gäller de immaterialrättsliga frågorna, som det heter, som behandlas i lagutskottets betänkande 31 och handlar om patenträttsliga frågor. Biotekniken drivs vidare genom kontinuerliga bioteknologiska uppfinningar, det är ett faktum. Immaterialrätten, som kanske är ett något konstigt ord för vanliga människor, omfattar främst patenträtt och växtförädlarrätt. Den utgör på gott och på ont något av en grundbult, alltså en punkt som allting snurrar kring, för forskning och utveckling på det bioteknologiska området, särskilt då inom gentekniken. Det finns ett uttalat behov av skydd för dessa uppfinningar, som för alla andra uppfinningar givetvis. En lagligt skyddad förädlarrätt är klart motiverad, i någon lämplig form. En sådan skyddsform måste balansera alla motstående intressen. Främst handlar det å ena sidan om förädlarens, uppfinnarens, rättsskydd och å andra sidan samhällets etikkrav. Dagens rättsläge är oklart. Lagstiftningens begreppsbildning är inte anpassad till biotekniken — av naturliga skäl, eftersom biotekniken har utvecklats med närmast blixtens hastighet på de senare åren. Här visar lagstiftningen särskilda problem som är olösta. Det gäller de s.k. självproducerande organismerna. Det handlar om de etiska kollisioner som vi mer och mer nu diskuterar. Därför är det självklart att det finns ett starkt behov av modernisering av den immateriella lagstiftningen. Det är omvittnat av alla experter på området, vill jag påstå, och det påpekades faktiskt, vilket jag litet stolt kan säga, redan 1983 av lagutskottet. Att det måste finnas en internationell harmonisering, alltså överensstämmelse mellan reglerna i olika länder, är närmast en självklarhet. Men det är också nödvändigt. Det går alltså inte heller i detta avseende att betrakta Sve rige som en isolerad ö. Vi kan inte åstadkomma nationella särlösningar på det immaterialrättsliga området. Det vore en synnerligen äventyrlig och ineffektiv väg att gå. Herr talman! Regeringen har nyligen, närmare bestämt den 29 mars i år, äntligen fattat ett viktigt beslut när det gäller biotekniken. Det har annars närmast varit fråga om en långbänk vars begrepp man känner igen från andra sammanhang. Det är en långbänk där besluten har diskuterats och möjligen också strategin har debatterats, men i så fall i slutna rum. Men nu har regeringen beslutat — mitt under även lagutskottets handläggning av ärendet — att tillsätta ett beredningsorgan med parlamentarisk sammansättning som skall greppa över hela det bioteknologiska problemområdet. Det här organet är något av en nyskapelse — hybrid skulle några kalla det. Såvitt jag vet har det aldrig tidigare existerat ett organ med samma uppbyggnad och samma funktion. Det här organet skall nämligen ha dubbla funktioner, ”det skall ha både en utredande funktion och en rådgivande funktion.” Jag tycker att konstruktionen, även om den är ny, faktiskt är godtagbar. Om vi tycker att det är positivt med utveckling på det bioteknologiska området, så kan vi väl också tycka att det kan vara bra med utveckling även när det gäller utredningsformer i parlamentariska sammanhang. Det här beredningsorganets organisation och utformning är alltså godtagbara — under ett par förutsättningar! Den ena förutsättningen är att det har en självständig ställning. Vi har här hört att det skall få en självständig status. Detta stämmer också med uppgifter till lagutskottet av höga representanter från justitiedepartementet. Jag hoppas att den förutsättningen är självklar, och att man inte tänker svika den. Den andra förutsättningen är att organet kommer att arbeta under öppenhet. Det skulle, enligt Margareta Winberg, vara en självklarhet. Jag hoppas att det är så för alla. Jag hoppas att det inte bara stannar vid ord utan att detta blir verklighet. Här behövs en öppenhet, inte bara inåt i detta organ, inte bara mellan de politiska partierna utan också utåt i förhållande till allmänheten. Det här är nämligen en fråga som berör allmänheten. Man skall tala det språk som allmänheten begriper och inte bara ägna sig åt fikonspråk. Nu är direktiven för detta organ utfärdade. De täcker de flesta biotekniska frågorna. Direktiven är grupperade på fyra huvudområden, varav ett — som det är min uppgift att analysera här — är immaterialrättens område. Direktiven i just denna immaterialrättsliga del säger att beredningsorganet skall utreda ”övergripande immaterialrättsliga frågor”. Detta är, som alla förstår och inser, inte någon klargörande formulering. Men den borde, om man skall tolka den efter orden åtminstone omfatta en översyn av lämplig skyddsform: skall vi ha patentformen, växtförädlarskyddet eller någon tredje form av skydd? Det är också det som efterlyses i folkpartiets motion, nämligen den fria bedömningen av lämplig skyddsform. Detta efterlyses också av många experter även i EFTAS expertgrupp vid resonemangen med EG-kommissionen. I övrigt nödgas jag konstatera att denna formulering är oklar. Något vi i folkpartiet efterlyser, vilket vi har sagt i vår reservation, är en precisering av direktiven. Vi anser att detta är helt nödvändigt. En sak som jag har försökt beskriva är att det rättsliga skyddet — vilken skyddsform man nu än väljer — för bioteknologiska uppfinningar är av synnerligen stor betydelse. En immaterialrättslig utredning kan inte skumma på ytan och bara tycka till. Det måste göras ett mycket mera ingående arbete. Jag har redan sagt att lagstiftningen måste moderniseras på många viktiga punkter. Den allra viktigaste punkten är kanske frågan om mikroorganismerna. Det händer ju saker och ting varje dag inom forskarvärlden. Vi kan följa denna utveckling genom att läsa tidningarna. Här gäller det nu att se till att lagstiftningen också hänger med i denna utveckling. Dessutom måste lagstiftningen innehålla vad vi kallar för en etikspärr. Denna skall finnas i särskild lagstiftning. Denna etikspärr är till för att hindra utnyttjandet av oetiska bioteknologiska uppfinningar. Detta har vi särskilt anfört både i reservationen och i motionen.

Det var något om den utredande funktionen. Jag vill också säga något om beredningsorganets rådgivande uppgift; det var ju den andra uppgiften. Folkpartiet har länge önskat att man skall utarbeta en parlamentariskt grundad policy på det biotekniska området, särskilt inom immaterialrätten.

Det kan det bara bli på ett enda ställe, nämligen här i det svenska parlamentet. Detta är fel teknik att arbeta. Det är inte rätt mot tjänstemännen, och det är ett hån mot svenska folket som har valt sina representanter för att vi här skall fatta beslut om vilka riktlinjer vi skall följa i alla frågor, särskilt i dem som är av stor och avgörande betydelse för framtiden. Bioteknologin tillhör dessa frågor. Det är att hoppas ändå att det här aktuella beredningsorganet skall kunna fylla den här rådgivande funktionen. Det är en grannlaga uppgift, det är en svår uppgift, men icke desto mindre är den viktig och nödvändig. Dessutom — som jag har antytt — är den rådgivande funktionen just nu akut. Det pågår faktiskt i en lång rad organ där Sverige har stol och representation, kontakter mellan olika länder. Jag kan räkna upp några som kan vara de viktigaste. Vi har WIPO —- som handhar internationella patentfrågor — och vi har UPOV — som handhar internationella växtskyddsfrågor. Vi har GATT — som generellt handhar handelsfrågor — och OECD osv. Som jag har antytt är det särskilt akut i EG-sammanhanget, där det nu handlar om att mellan EG och EFTA försöka skapa ett EES-avtal som mycket väl kan innehålla något om detta. Det vore ju skandal om ett sådant avtal skulle komma till och skulle innehålla något om bioteknik och särskilt patent utan att riksdagen har sagt sitt i den frågan. Nåväl, låt oss hoppas ändå att beredningsorganet besinnar sitt ansvar både när det gäller den utredande funktionen och när det gäller den rådgivande funktionen. Icke desto mindre tror jag att det är synnerligen angeläget att parlamentet noggrant kontinuerligt följer hur denna funktion handhas. Det borde rimligen vara en kontinuerlig skyldighet för det organet att rapportera till riksdagen vad som händer så att man kan fatta beslut medan det fortfarande finns handlingsfrihet och inte så att vi endast kommer efteråt och konfirmerar något som redan är bestämt. Herr talman! Med dessa ord yrkar jag bifall till reservation 1.

Herr talman! Min uppgift är också att kommentera lagutskottets betänkande 31. Tillfällighet eller inte? Det är den fråga som vi nu ställer oss efter att vi har väntat på en behandling av detta stora område, dvs. frågorna kring biotekniken. I dag har vi att behandla alla motioner som har legat och väntat. Det är samtidigt som regeringsrätten skall avgöra ett patentärende som har överklagats. Det är den första patentansökan på en organism som har prövats hela vägen. Ärendet har överklagats, och det kommer att bli mycket avgörande vilket svar som regeringsrätten kommer att ge denna vecka. Är det här tillfälligheter eller inte? Patent är den mest långtgående typen av rättighet. Det ger uppfinnaren ensamrätt att under en bestämd tid yrkesmässigt utnyttja en uppfinning. Varför är det så angeläget med ett patent? Jo, naturligtvis vill man ha ett bevis på att man har uppnått en kunskap, ett mål. Just patentet är den skyddsform som är det absolut högsta. Naturligtvis har det också med ekonomiska intressen att göra. Bl.a. vill man gardera sig för att få tillbaka de riskpengar som man har varit beredd att satsa. Man vill naturligtvis se olika vinstmöjligheter i den kommande utvecklingen. Många hävdar att större delen av forskningen och kunskapsinhämtandet helt och hållet är beroende av om man kan nå fram till ett patent eller inte. Om inte patentmöjligheten funnits hade inte strävan att skaffa ytterligare kunskap varit lika intressant. Jag delar inte den uppfattningen. Jag påstår att vi i grundforskningen har en angelägen och viktig del, som naturligtvis inte alls är lika avhängig möjligheten till att få patent. Vad är det som gäller för att man skall få ett patent beviljat? Det skall vara en uppfinning som är helt ny. Den skall ha nya egenskaper som man inte har känt till tidigare. Detta är en enormt summarisk beskrivning på vad patentkravet är för något. Men den berättigar frågan som vi skall behandla i dag. Skall man kunna ta patent på liv? Är liv något nytt? Vem har rätt att säga att jag har skapat ett liv och att det är min tillgång? Utvecklingen inom bioteknikområdet går mycket snabbt.

Flera statsråd har i olika svar och artiklar hävdat att 1967 års patentlag är tillräcklig så här långt. Den täcker in frågeställningarna när den säger ifrån rätten att patentera växter och djur. Anser Inger Hestvik att 1967 års lag är tillräcklig? Stridens kärna handlar om en tolkning av en bisats till lagen: ”patent må dock meddelas på mikrobiologiskt förfarande och alster av sådant förfarande.” Tolkningen av denna bisats har ändrats i Sverige. År 1973 förklarade patentverket i ett svar till internationella patentorganisationen, WIPO, att mikroorganismer betraktas som levande materia, dvs. det som inryms under begreppet växter och djur. Patentverket har under 70 talet avslagit patentansökningar med motiveringen: ”Levande organismer som produkt från mikrobiologiskt förfarande kan ej patentskyddas.” Men vad har hänt under 80-talet? Jo, man har ändrat uppfattning och tolkning av bisatsen i patentlagen. Jag undrar naturligtvis varför. Som svar på frågan hävdas att det går att hänvisa till Budapestkonventionen, som öppnar möjligheterna att tala om vad som är reproducerbart av mikroorganismer. Men oavsett hur reproducerbar en mikroorganism än är, kvarstår grundfrågan om den är en levande materia eller inte. Hör den enligt lagens mening till grupperna växtsorter och djurraser, eller är den alster av mikrobiologiskt förfarande? Detta är en oerhört stor etisk fråga. Den får inte hänvisas till att smygvägen bedömas av experter för att på så sätt harmonisera tolkningen av patentlagen så att den skall passa in i de nya frågeställningar som vi ständigt ställs inför. Vi vet att EG-kommissionens förslag innehåller ganska långt gångna tolkningar om vad som skall kunna patenteras eller inte. Vi vet också att vi inför GATT-förhandlingarna med USA har svårt att hävda vår uppfattning. Men låt oss i Sverige klara ut vad vi vill. Hur vill vi hantera patent på liv? Låt oss ta bort den oro som finns hos många människor. Låt oss för att undanröja alla tolkningsproblem omformulera 1967 års lag så att ingen oklarhet uppstår. I reservation 2 tar centern och vpk upp dessa frågeställningar, dvs. att det behövs en förändring av lagstiftningen. Vi anser att det måste tillsättas en bred utredning, som ingående tar upp alla de frågeställningar som jag har räknat upp. Vi anser att även Sverige måste agera internationellt för att det skall bli ett förbud mot patent på växter, djur och mikroorganismer. Jag yrkar därför bifall till reservation 2. Vi har haft en sluten utfrågning. Jag sade sluten, fast vi har hört tillräckligt många kommentarer vid behandlingen i både jordbruksutskottet och lagutskottet. Jag kan inte se logiken i att hävda att vi måste starta en så bred debatt och bred information som möjligt i de här frågorna samtidigt som vi stänger in oss i slutna rum och debatterar på det sättet. Vid utfrågningen berättade olika sakkunniga klart och tydligt att det inte görs någon riskvärdering i samband med att man prövar patentansökningar. Patentverket har ej ansvaret att bedöma vilka effekter ett patent får vid tillämpningen. Varken forskare eller de som ansöker om patent behöver lämna garantier på att användandet av den nya sorten eller produkten inte medför några risker. Bästa kolleger! Varför tar inte riksdagen ett initiativ och klart uttalar att vi måste sätta upp de här gränserna, att vi samtidigt som det beviljas patent också måste veta och förstå att de eventuella risker som det här kan föra med sig har blivit undersökta? Vi i centern har i olika motioner klart lagt fram dessa synpunkter. De finns också med i vår reservation 4. Vi tycker att det måste finnas ett ansvar både vid forskningen och vid tillämpningen. En riskvärdering måste vara utgångspunkten för forskningens ansvarstagande. Ett system med skärpt produktansvar och obligatorisk försäkring måste prövas. Detta borde medföra att risken minskar för att produkter kommer ut på marknaden, innan man helt behärskar deras totala effekter. Jag yrkar alltså bifall till reservation 4 i det här betänkandet. Herr talman! Jag vill sluta med att citera Karin Boye. Hon skriver: Se du skall veta, att allt levande djupt inne är av samma slag. Som träd och örter kan det växa trevande — dras uppåt av sin egen lag. Låt oss visa respekt för livet och låt oss i det här läget vara beredda att sätta gränser.

Herr talman! Jag kommer i mitt anförande att uteslutande behandla frågan om patent på liv och inte gå in på genteknik eller bioteknik i allmänhet. Annika Åhnberg har ju tidigare på ett förtjänstfullt sätt redogjort för vpk:s ställningstagande när det gäller detta. Först vill jag betona att vi i vpk inte är motståndare till patenträtten i sig. Självfallet har vi ingen avsikt att försöka få bort rätten att söka patent på exempelvis uppfinningar i traditionell bemärkelse. Däremot anser vi att den är klart olämplig när det gäller biotekniska uppfinningar. Den nuvarande patentlagen är från 1967. När den antogs var det ingen som kunde drömma om varken här i Sverige eller någon annanstans i världen, att den gentekniska forskningen tjugo år senare skulle ställa oss inför frågan om det skulle gå att använda patenträtten på levande materia. Patentlagen är helt enkelt inte konstruerad för levande materia. När biotekniken tagit fart och exempelvis behovet av att skydda dyrbart framtagna tekniker eller produkter gjort sig märkbart fanns bara den gamla, för andra ändamål avsedda, patenträtten att tillgå. Lagstiftning och internationella överenskommelser har hela tiden legat steget efter den biotekniska utvecklingen. Att försöka anpassa och tillämpa patentlagstiftningen på bioteknikeller genteknikområdet är ungefär lika malplacerat som om man skulle försöka använda vägtrafikbestämmelser inom flygtrafiken. Man får inte stirra sig blind på eventuella likheter mellan verksamheter, utan man måste titta på de faktiska förhållandena. Vpk menar alltså att patent på levande material är orimligt. Patentlagstiftningen är ett gammalt regelverk, som är skapat för helt andra omständigheter och förhållanden än vad som nu är aktuella inom genteknikområdet. Frånsett vissa tekniska svårigheter med att försöka tillämpa patentlagstiftningen på genteknikområdet är det framför allt andra orsaker till att vpk fin ner det olämpligt att patentera liv eller att över huvud taget använda patent när det gäller gentekniska uppfinningar. För det första betyder i dessa sammanhang ”levande materia” allt från enstaka gener till fertila, i högsta grad levande organismer som kan producera avkomma. Orimliga moraliska, rättsliga och praktiska problem skulle uppstå om vem som har rätt till avkomman. För det andra kan patentlagstiftning ge multinationella och kapitalstarka företag total kontroll och makt över viktiga delar av genteknikens resultat. Vpk anser att det är av största vikt att genteknikens resultat och möjligheter är tillgängliga för hela mänskligheten. Man måste också stoppa alla möjligheter till ”kryphål” i lagstiftningen som t.ex. medger att företag kan ta patent på redan existerande organismer med små förändringar. Tyvärr finns det redan i dag exempel på hur företag har försökt att skaffa sig ensamrätt och patent, dvs. ägande till växter där några egenskaper eller någon egenskap har förändrats. Det finns också exempel på att man hindrar eller ”glömmer bort” forskningsoch utvecklingsresultat, när dessa inte passar företagets syften. Det här är lätt att göra med stöd av bl.a. patentmöjligheterna. Vi menar också att biotekniken inte får bli en teknik som ytterligare ökar klyftan mellan ioch u-länder. Med patenträtt när det gäller växter t.ex. är riskerna att uppfinnarna skall kunna kräva royalties på sina grödor överhängande. Den genetiska mångfalden kan också äventyras och sätta jordbrukets intressen på spel. Människors möjlighet att använda sin egen skörd för utsäde kan komma att begränsas eller rent av försvinna. Det är inte svårt att föreställa sig vad detta har för betydelse för u-länderna. Med vetskap om vad det har betytt för barnadödligheten i många u-länder när multinationella företag prackar på kvinnor modersmjölksersättning och intalar dem att den är bättre än bröstmjölk, behöver man inte vara särskilt konspiratoriskt lagd för att fasa för en framtid där patenträtt när det gäller våra viktigaste grödor ligger i händerna på några få multijättar. För det tredje är vi nu framme vid frågan om mänskligt liv kan patenteras. För 30 år sedan skulle frågan ha verkat befängd, men nu går det inte längre att klart urskilja vad som är mänskligt liv, och svårare blir det i framtiden. Nu i dagarna publiceras t.ex. rapporter om att man för första gången har lyckats odla mänskliga nervceller in vitro, dvs. utanför kroppen. Mänskliga organ kan hållas vid liv allt längre tid i näringslösningar, etc. Man kan mycket lätt hamna fel när man försöker klara ut vad som är liv resp. en ”produkt”. Vpk har föreslagit att man i stället för patentmöjligheter när det gäller levande material utvecklar växtförädlarrätten på ett sådant sätt att den kan användas på gentekniskt manipulerade växter. En motsvarande lag kan också skapas för övrigt levande material. Skillnaden — och detta är viktigt — mellan patentoch växtförädlarrätt är att den senare ger ett skydd för processen att ta fram exempelvis ett utsäde, medan patentet även gäller den industriellt färdiga produkten, baserad på en viss växtsort eller grupp av husdjur. Genom den här förändringen när det gäller att utveckla växtförädlarrätten kan man också få en lämplig avvägning mellan å ena sidan intressen som står bakom en process för framtagning av gentekniska produkter och å andra sidan de krav som jag tidigare nämnt. Generellt vill jag säga att till det viktigaste med bioteknikutvecklingen hör att dess förtjänster skall komma hela mänskligheten till godo — inte enbart vissa företag eller länder. Därför är det viktigt att all lagstiftning på detta område främjar öppenhet och ett fritt flöde av information och kunskap. Patentlagstiftningen är ju internationell till sin karaktär. Det finns absolut ingen anledning till att Sverige skulle gå i spetsen här i Europa för en rätt att patentera liv. Om vi däremot agerar internationellt för en förändring av växtförädlarrätten och utarbetar en motsvarande lagstiftning för annat liv än växter, kommer vi på det sättet att gå i spetsen för en värdig utveckling av såväl bioteknik i allmänhet som genteknik i synnerhet. Avslutningsvis vill jag också framhålla ett nog så viktigt argument mot patent på liv, nämligen den mycket starka opinion mot detta som finns bland människor i allmänhet i samhället. Blotta tanken att liv skulle kunna patenteras, att man skall kunna äga och ha ensamrätt till ett liv, är något så djupt oetiskt att det lätt kan slå över i ett avståndstagande till genteknik över huvud taget. Herr talman! Jag vill med detta yrka bifall till reservation 2 om bioteknologiska uppfinningar. I detta betänkande tas också upp en motion som går ut på att förlänga patenttiden för att främst läkemedelsindustrin skall få behålla ensamrätten till sina produkter ytterligare några år. Läkemedelsindustrins konkurrenskraft måste stärkas, menar motionären. Detta, herr talman, påstås efter ett årtionde då just läkemedelsindustrin uppvisat större vinster än någonsin. Vpk anser att det är andra bedömningar som skall ligga bakom frågan om patenttidens längd än just läkemedelsindustrins behov av vinstmaximering. Jag yrkar bifall också till reservation 5, och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Viktigast i lagutskottets betänkande om patenträttsliga frågor är frågan om patent på biotekniska uppfinningar — eller, som man ofta säger, patent på liv. Den här frågan är i grunden etisk. Mot den etiska aspekten väger näringslivets intresse av att tjäna pengar på den biologiska tekniken lätt som en fjäder. Skall någon kunna äga liv och livets byggstenar — med ensamrätt? För oss i miljöpartiet är svaret på den frågan ett obetingat nej. Frågan om patent på liv har väckts i riksdagen i en rad motioner från centern, vpk, miljöpartiet — och glädjande också från en socialdemokrat. Tyvärr saknar jag honom här i kammaren i dag. Motionskraven har skilt sig en aning i sin tekniska utformning, men motionerna har alla krävt förbud mot patent på liv, i alla dess former. I samband med riksdagsbehandlingen har vi i miljöpartiet tittat närmare på patentlagen och dess förarbeten. Det har då visat sig att den svenska patentlagen redan i sin nuvarande utformning faktiskt inte tillåter patent på liv. När patentlagen infördes, var det klart att produktpatent inte kunde ges på levande organismer. Undantag gjordes för mikrobiologiskt förfarande och alster av sådant förfarande. Med den tidens bioteknik var mikrobiologiskt förfarande en process där mikroorganismens ämnesomsättning utnyttjades för produktion av kemiska ämnen och ämnesblandningar, t.ex. penicillin, öl och jäst. Efter hand som den nya biotekniken utvecklades kom kraven från näringslivet på att få patentera biotekniska uppfinningar även när de bestod av levande materia. Det ledde i början av 80-talet till en omtolkning hos Patentoch registreringsverket av begreppet alster av mikrobiologiskt förfarande till att gälla de förändrade organismerna i sig. Denna praxis — om det nu verkligen skall kallas praxis — står i direkt strid med patentlagens syfte, eftersom den säger att patent inte får tas på växter och djur. Då patentlagen kom till, delades allt biologiskt liv in i grupperna växter och djur. Indelningen av biologiskt liv ändrades dock i början på 80-talet. Det delas numera in i grupperna växter, djur, svampar samt encelliga organismer med cellkärna och utan cellkärna. Detta för med sig att patentlagens första paragraf lämpligen bör formuleras om och anpassas till den nya biologins terminologi, så att det står klart för alla och envar att produktpatent inte kan få meddelas på levande organismer av något slag. ”Patent på liv” har blivit ett begrepp, och all debatt har kommit att handla om just patentmöjligheten. Men det finns andra immaterialrättsliga skyddsformer för uppfinningar än just patent. Ett exempel är växtförädlarrättslagen, som medger ensamrätt för att framställa och sälja utsäde från en viss växtsort. Det kan mycket väl vara fråga om biotekniskt förändrade växter. Internationellt funderar man nu på andra skyddsformer, som kan ge ensamrätt till biotekniska uppfinningar och till den ekonomiska vinsten av dem, än just patenträtten. En av idéerna — och ett av mönstren för dessa funderingar — är just växtförädlarrättslagen. Det är därför viktigt att samlat och övergripande ta itu med frågan om skydd för biotekniska uppfinningar. Annars kan vi mycket väl stå där inom en nära framtid och upptäcka att vi visserligen har förbud mot patent på biotekniska uppfinningar, som vi kämpat för, men utan att opinionen riktigt märkt det har det byggts upp andra former för skydd av ensamrätten, som kanske inte ens medger offentlig insyn eftersom de inte omfattas av patentlagens krav på offentliggörande. Det behövs därför en bred parlamentarisk översyn av immaterialrätten. Utgångspunkten bör vara att levande organismer och manipulation av arvsmassan — i vilken form det än må vara — inte skall kunna få immaterialrättsligt skydd. Denna översyn kan göras av en särskild kommitté, men också med fördel av den utredning som vi tillsammans med centern och vpk föreslår och som skall se över hela bioteknikområdet. Den utredningen bör då ges direktiv att ta upp frågan om inskränkning av det immaterialrättsliga skyddet. Det är naturligtvis också av största vikt att inte glömma det internationella perspektivet. I flera länder tillåts i dag patent på levande organismer. Den omständigheten att patent som beviljas av ett land genom internationella konventioner automatiskt kan bli gällande i andra länder är en komplikation i det här sammanhanget. Det patenträttsliga samarbetet mellan länder ställer därför särskilda krav på konsekvens och fasthet från Sveriges sida när det gäller att bibehålla förbudet mot patent på liv. Det är också mycket viktigt att Sverige agerar med kraft för att få till stånd ett förbud mot ensamrätt till levande materia även i andra länder. Jag yrkar med detta bifall till miljöpartiets reservation nr 3. Om denna inte vinner kammarens bifall, kommer vi vid voteringen att i andra hand stödja reservation nr 2 av centern och vpk. Herr talman! Så till nästa ämne. Både bioteknisk forskning och tillämpning för med sig stora risker. Flera anföranden tidigare i dag har handlat om detta. Dessa skaderisker gör att man måste överväga ett system med produktskadeansvar och obligatorisk ansvarsförsäkring, vilket skulle kunna ske inom ramen för den parlamentariska utredning som vi har föreslagit. Jag yrkar bifall till reservation nr 4. Till sist vill jag yrka bifall även till reservation nr 5. Liksom utskottet i Övrigt anser vi att det finns skäl att undersöka om patenttidens längd i dagens lagstiftning är den lämpligaste. Vi vill dock liksom vpk framhålla vikten av att den översynen tar hänsyn till alla de olika intressen som finns representerade inom läkemedelsområdet och inte bara till läkemedelsindustrins behov.

Herr talman! Patent på liv — det är en massmedierubrik som mött oss av och till under de senaste åren. Vi ryggar tillbaka litet, blir skrämda, och redan här har debatten om genteknik, bioteknik och det immaterialrättsliga skyddet fått en kantring. Man ställer sig frågan: När uppstod egentligen rädslan för gentekniken? Sanningen är ju den, att vi inom t.ex. växtförädlingen har sysslat med korsningar, med mutagenes genom röntgenstrålning och andra grova metoder för genetisk påverkan ända sedan 1800-talet. Tusentals gener har på det sättet flyttats och modifierats på ett fullständigt okontrollerbart sätt. Med den moderna gentekniken kom möjligheten att flytta eller ändra en enda gen, och ingreppen kan nu ske till nivån enskilda baspar i den aktuella genens DNA. Det innebär att man vet exakt vad man gör. Tidigare chanstagningar har ersatts av precision. Andra debattörer här i kammaren har emellertid haft den motsatta åsikten i denna fråga. Detta är positiva fakta som aldrig förs fram i dagens debatt men som måste ställas mot den ödesdebatt som verkar vara mer intresseväckande. Naturligtvis kan tekniken missbrukas, Men om dessa problem skall lösas genom lagstiftning eller genom att bygga upp tillståndsverksamheten på ett effektivare och för gemene man tydligare sätt, det blir en uppgift för den nya beredningsgruppen att ta ställning till. Patentlagarna skrevs före genteknikens dagar och skulle förmodligen behöva omtolkas till en ny verklighet. Detta kan bli svar på Karin Starrins och Bengt Harding Olsons frågor om patentlagens relevans i dagens läge. Patent får i dag inte ges på växtsorter eller djurraser och inte heller på biologiska förfaranden för framställning av växter eller djur. På mikrobiolo giska förfaranden och alster av sådant förfarande får man ge patent. Med dagens teknik är det möjligt att genom mikrobiologiskt förfarande förändra genuppsättningen hos växter och djur, och ”alstret” och förfarandet skulle alltså vara patenterbart om patentlagen följs strikt. Vi har alltså i dag patent på liv. Detta är emellertid en fråga om praxis. Kan vi då inte här säga stopp och förbjuda patent på allt levande? I flera motioner ställs det kravet. Så enkelt kan man noginte se på frågan. Vi kan ju inte förbjuda forskning, och så länge forskning pågår sker nya framsteg på bioteknikområdet. Om vi säger nej till patent kommer forskningen att ske bakom lyckta dörrar. Vår insyn kommer att vara minimal, om inte obefintlig. Den information som ett patent skulle ha inneburit stryps i så fall för den övriga forskningen och för allmänheten. En annan nackdel är att stora multinationella företag utan kostnad kan exploatera uppfinningar gjorda t.ex. av universitetsforskare eller små företag. För att erhålla ett patent fordras en seriös prövning. Patent meddelas t.ex. inte på en uppfinning som skulle strida mot goda seder eller allmän ordning. Att ha fått ett patent betyder inte att patentinnehavaren får börja sin produktion automatiskt, något som många tror. Om jag t.ex. har uppfunnit ett läkemedel får jag inte börja sälja det om inte socialstyrelsen dessutom har givit sitt tillstånd. Det finns fler exempel. Patent eller ett nytt privaträttsligt skydd för bioteknologiska uppfinningar är en stor och invecklad fråga, och internationella hänsynstaganden är i detta sammanhang nödvändiga. De motioner som behandlar patent har avstyrkts av utskottsmajoriteten, eftersom den parlamentariska beredningsgruppen för frågor rörande genteknik i sitt arbete kommer att behandla detta ämne. I reservation nr 1 ställer folkpartiet ändå krav på ”att en översyn av de olika spörsmål som gentekniken ger upphov till nu kommer till stånd”. Detta krav förefaller mig en aning överambitiöst. Den parlamentariska beredningen skall behandla fyra huvudområden, nämligen ekologiska aspekter, etiska aspekter, anmälningsplikt och prövning samt övergripande immaterialrättsliga frågor. I reservationen framhålls att regeringen vid utformningen av direktiven inte beaktat behovet av en tidsenlig skyddsform för bioteknologiska uppfinningar. Utskottsmajoriteten anser att just detta innefattas i direktivens punkt 4. Bengt Harding Olson riktar kritik mot att tjänstemän utan politisk förankring ute i världen förbereder ställningstaganden i dessa frågor. Men faktum är att varken politiska beslut eller myndighetsbeslut har fattats på detta område. Och vi får ju nu en beredning som kan fungera som ett bollplank i förhållande till de personer som förbereder våra internationella ställningstaganden. Detta är bra. Vi får ju dessutom här i kammaren kontinuerligt information om läget i EFTA och EG-förhandlingarna. Folkpartiet kräver också i sin reservation att regler för vad som är biologiskt och moraliskt godtagbart införs. Men det är ju just vad som innefattas i punkt 1 om ekologi och i punkt 2, som gäller etiska spörsmål. Den här reservationen är enligt min mening ett skott över målet och får bara betraktas som ett försök till profilering från folkpartiets sida. I reservation 2 av centerpartiet och vpk ställs krav på en parlamentarisk utredning som skall behandla hela bioteknikområdet. Det är en oerhört omfattande uppgift. Som utskottsmajoriteten ser det är den mest angelägna uppgiften att ta itu med just gentekniken. Det är främst gentekniken som är motorn i biotekniken. Det är gentekniken som diskuteras ur moralisk och etisk synvinkel, både här hemma i Sverige och internationellt. Det är kring gentekniken det ställs frågor, och det är den som väcker oro och ängslan hos människor. Beredningen, för vilken regeringen har skrivit direktiven, kommer att arbeta snabbt. Det är en nödvändighet på ett område som utvecklas i en sådan oerhört snabb takt. Den uppgift som beredningen fått att lösa är betungande nog och kommer att kräva ett intensivt arbete. Att lägga ytterligare uppgifter på beredningen är helt enkelt inte realistiskt. Det är emellertid självklart att de slutsatser som beredningen kommer fram till kan komma att få betydelse också för bedömningen av vilka åtgärder som kan behövas på andra fält inom bioteknikområdet. I reservationen tas också upp frågan om att förbud för patent på växter, djur och mikroorganismer bör behandlas av den begärda bioteknikutredningen. Eftersom den fjärde punkten i beredningsdirektiven tar upp just övergripande immaterialrättsliga frågor, anser utskottsmajoriteten att frågan finns på dagordningen för det fortsatta arbetet. Miljöpartiet tar i reservation nr 3 upp i stort sett samma spörsmål som tas uppi reservation nr 2. Därutöver säger man att särskild hänsyn måste tas till tredje världens behov och intressen. Riksdagen har vid upprepade tillfällen framhållit vikten av att den svenska lagstiftningen och rättstillämpningen rörande immaterialrättsligt skydd av bioteknologiska uppfinningar måste utvecklas under hänsynstagande till vad som gäller i andra länder i hela vår omvärld. Det vore högst olyckligt om vi fjärmade oss från det internationella regelsystemet. Jag har därmed inte sagt att vi i de fora där dessa frågor diskuteras skall förhålla oss passiva. Tvärtom är det viktigt att vi där söker skapa internationell uppslutning kring våra synsätt. Man kan räkna med att den parlamentariska beredningen får en viktig uppgift när det gäller att ge vägledning för det svenska agerandet i detta sammanhang. Med anledning av reservation nr 4 från centern och miljöpartiet vill jag framhålla att skillnaden mellan utskottets förslag och reservanternas är av begränsad omfattning. Enligt reservationen bör den parlamentariska beredningen ges särskilda direktiv att ta upp frågan om ett skärpt produktskadeansvar och obligatorisk ansvarsförsäkring. Utskottet, som noterar att beredningen skall överväga frågor om riskvärdering, förutsätter därför att också frågor om skadeståndsansvar och ansvarsförsäkring kommer att tas upp. Någon vidare åtgärd anser vi knappast vara nödvändig. Låt mig dessutom påminna om det förslag till produktskadelag som har lagts fram i en departementspromemoria och som för närvarande remissbehandlas. Enligt det förslaget skall det inte göras någon inskränkning i ansvaret för produkter på bioteknikområdet. Det finns alltså redan ett förslag till ett särskilt ansvar för skador som orsakas av bristande säkerhet i bl.a. sådana produkter som vi talar om här. Det står helt klart att den parlamentariska beredningen måste ta hänsyn till resultatet av detta lagstiftningsarbete och för sin del bedöma behovet av särskilda regler för biotekniken. Det ligger ju i beredningens uppdrag. Vi måste också utgå ifrån att beredningen tar hänsyn till utskottets uttalande i den här frågan, även om det inte har formen av ett tillkännagivande. Elisabeth Persson och Elisabet Franzén säger i reservation nr 5 att patenttidens längd bör ha en utformning som tillgodoser de olika intressen som gör sig gällande på läkemedelsområdet. De framhåller också att det alls inte är självklart att patenttiden skall anpassas till just läkemedelsindustrins behov. Jag utgår ifrån att de båda reservanterna inte ifrågasätter den möjlighet att få patent på läkemedel som följer av den lagstiftning vi nu har. Den avvägning som reservanterna efterlyser får ju sägas ha gjorts den gången riksdagen bestämde sig för att föra in den här möjligheten i vår patentlag. Då gjordes inte heller någon skillnad i patenttidens längd för läkemedelspatent och för andra patent. Det är ju detta det handlar om i dag. När utskottet säger att patenttidens längd bör tillgodose läkemedelsindustrins behov handlar det främst om att den reella skyddstiden inte skall vara kortare för läkemedelspatent än för andra patent. På den här punkten har framhållits — och det förutsätter jag att vi är överens om — att den verkliga patenttiden, dvs. den tid under vilken läkemedlet får marknadsföras, ofta är betydligt kortare än 20 år. För min del kan jag därför inte se en förlängning av patenttiden för läkemedel som något särskilt gynnande av läkemedelsindustrin. Däremot är det rimligt att tillgodose industrins behov av en rimlig reell skyddstyp. När det gäller frågan om anpassning till kommande regler inom EG eller fortsatt arbete inom den europeiska patentorganisationen, EPO, menar jag att Sverige — precis som riksdagen tidigare uttalat vid upprepade tillfällen — måste sträva efter att bevara den internationella rättslikheten. Att starka skäl talar för en anpassning till EGs regler — om det nu blir den väg som väljs — framstår därför som uppenbart. Lika självklart är det att vi från svensk sida också måste vara beredda att samarbeta med EG-staterna inom EPO för att få en gemensam lösning till stånd. Att som reservanterna föreslår avvakta utvecklingen i andra länder kan däremot medföra att den svenska läkemedelsindustrin kommer på efterkälken i förhållande till sina europeiska konkurrenter. Detta bör inte ligga i någons intresse i den här kammaren, Herr talman! Det är ett oerhört komplicerat område som behandlas i lagutskottets betänkande nr 31 om patenträttsliga frågor. Den parlamentariska beredning som skall arbeta med frågorna har ett ansvarsfullt arbete framför sig.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

Herr talman! Folkpartiet har i en särskild reservation begärt tilläggsdirektiv till beredningsorganet. Vi föreslår att man skall göra en ingående immaterialrättslig utredning. Nu säger Inger Hestvik att det inte behövs några sådana tilläggsdirektiv, eftersom detta redan omfattas av de direktiv som finns. Det var vänligt sagt. Kan jag också få Inger Hestviks ord i protokollet på att vi får de här frågorna beaktade i beredningsorganet? Något som vi särskilt har framfört och pekat på är att det behövs en etisk spärr, en spärr som hindrar utnyttjandet av oetiska bioteknologiska uppfinningar. Ställer socialdemokraterna upp på en sådan spärr? Margareta Winberg har här i kammaren talat så vackert om hur viktig etiken är, och senast fick vi höra Inger Hestvik själv säga att etiken är viktig. Är detta bara ord, eller kan vi komma till handling? Vill socialdemokraterna ha en sådan spärr eller vill de inte? Kan vi få ett klart besked på den punkten? Politik är ju som bekant att vilja.
Herr talman! Jag tycker att Inger Hestvik här gjorde en mycket märklig koppling. Först i slutet av anförandet erkänner hon att det är en mycket komplicerad fråga som vi nu har att behandla i kammaren. Alldeles i början av anförandet näst intill hånade Inger Hestvik debatten och sade att den kantrat totalt ute i samhället och fått alldeles för uppförstorade proportioner. Detta stämmer inte, Inger Hestvik. Kan vi inte vara överens om att vi har en svår fråga att behandla och att det är mycket viktigt att vi behandlar den så allvarligt och seriöst som möjligt? Inger Hestvik talade om kantringen. Vi har redan i dag en hel del system och metoder som förändrar våra liv. Inger Hestvik sade att detta sker på ett fullständigt okontrollerbart sätt. Hon drog sedan parallellen med biotekniken och sade att om vi nu kan behärska biotekniken kommer vi att kunna hantera den tekniken på ett fullständigt kontrollerbart sätt. Detta kan jag definitivt inte hålla med om. Kan Inger Hestvik i dag med glad min säga att vi kan tillåta den här nya tekniken och att vi hela tiden kan garantera att vi kan behärska den? Jag vill påstå att det är ett långt steg att försöka undvika att tekniken missbrukas. Visst kan det inträffa många olyckliga snedsteg innan vi fullständigt kan kontrollera detta. Patentlagen tillåter i dag patent på liv. Det konstaterar Inger Hestvik. Det vi nu enligt min mening måste klara ut är inte hur vi tolkar patentlagen och om man enligt denna kan säga ja eller nej till patent på mikroorganismer. Det som viktigt för oss politiker i dag är att ta ställning till om vi skall tillåta patent på liv. Vi i centern har klart deklarerat att vi inte tycker att liv är patenterbart och att vi menar att detta klart skall uttryckas även i lagtexten. Men jag är i det avseendet fortfarande litet osäker om var socialdemokraterna står. Att påstå att patenträtten hela tiden driver på forskningen är fel. Också påståendet om att patenträtten är avgörande för om forskningen blir offentlig eller inte är felaktigt. Hela den grundforskning som nu utförs är i allra högsta grad offentlig. Den sker definitivt inte bakom lyckta dörrar. I stället vill jag hävda att det är precis tvärtom. Innan ett patent beviljas hemlighålls de olika stegen i arbetet i allra högsta grad.
Herr talman! Jag håller med om att det är stor skillnad, Inger Hestvik, mellan vad man kan åstadkomma med å ena sidan traditionell korsning och växtförädling, å andra sidan genteknik, men skillnaden är något annan än den som Inger Hestvik hävdar. Med genteknik går det exempelvis lätt att sätta sig över naturliga barriärer. Det kan man inte göra med den traditionella växtförädlingen. Det är också sant att mycket av det gamla kan ifrågasättas. Att påstå att man även inom gentekniken vet precis vad man gör är möjligen också sant, men vad man definitivt inte känner till är alla konsekvenser av det som man åstadkommer med gentekniska metoder. Jag vet inte om Inger Hestvik verkligen menar att om man inte har patenträtt för liv, kommer forskningen hädanefter att bedrivas bakom lyckta dörrar. Om man vore snäll kunde man kanske påstå att Inger Hestvik något övervärderar patenträttens betydelse för den fria forskningen. Jag skulle vilja ha ett klargörande på den punkten. Jag tror egentligen inte att socialdemokraterna ser patenträtten som en garanti för en fri och obunden forskning.

Herr talman! Först vill jag kommentera Inger Hestviks anmärkningar beträffande reservationen om läkemedelsindustrins behov och beträffande patenttidens längd. Om patenttidens längd i nuvarande lagstiftning är anpassad till de nuvarande intressenternas — inte bara till läkemedelsindustrins — önskemål, är det skäl i att utgå från att det även i framtiden kommer att vara så. Jag är glad för att Inger Hestvik delar vår uppfattning att man måste ta särskilda hänsyn till tredje världens intressen. Vi är dock förvånade över att slutsatsen av denna uppfattning blir att vi skall anpassa oss till de internationella patentreglerna. Dessa gynnar ju i allra högsta grad industriländerna, alltför ofta på tredje världens bekostnad. Inger Hestvik sade vidare när hon tolkade patentlagen att i och med att denna medger patent på mikrobiologiskt förfarande och alster av sådant förfarande skulle i dag, när detta alster kan vara en levande organism, denna organism vara patenterbar. Man får då göra en ”data-loop” och återigen ställa frågan om det handlar om en växt eller ett djur. Om svaret är ja, får man inte ta patent på detta alster. Så får ske bara om det inte är fråga om en växt eller ett djur enligt den gamla biologiska indelningen. Den nya indelningen är ju annorlunda. Det krävs faktiskt att man på nytt tar ett grepp på den upphovsrättsliga lagstiftningen och gör en utredning på området. Jag delar inte Elisabeth Perssons uppfattning att patenträtten inte har någon som helst betydelse för om forskningen sker bakom lyckta dörrar eller inte. Ett villkor inom patenträtten är faktiskt att patenten måste offentliggöras. Men kan då näringslivet och industrin, som vill ha patent på uppfinningarna, medan vi diskuterar patent eller inte patent, hitta på nya former för upphovsrättsligt skydd, som de får lika stor ensamrätt på och tjänar lika mycket pengar på, utan att behöva offentliggöra de resultat som de får immaterialrättsligt skydd för?

Herr talman! Jag vänder mig först till Elisabet Franzén. Vad gäller mikroorganismer: Det finns ingen definition i den svenska lagen av vad en mikroorganism är, inte heller i den europeiska patentkonventionen. I Budapestöverenskommelsen har man försökt att komma fram till en lösning. Man har beslutat om depositionsskyldighet under 30 år och förutsatt att det under den tiden skall tas ut material för kontroll av om mikroorganismen är livsduglig. Det gäller en mycket svår gränsdragning mellan dels växter och djur, dels kemiska ämnen. Man får på detta sätt en praktiskt gräns, som man måste utnyttja. Det är dock mycket svårt att lagstifta om denna gränsdragning, och vi är då också inne på frågan vad liv egentligen är. Följer man strikt den definition som görs i patentlagen och av forskare, kommer man fram till att liv egentligen bara är ett system för överföring av information som sker automatiskt. Uppfinningen innebär att man med en teknisk metod ändrar informationen, inte själva det bultande livet. Det finns kvar — man har bara ändrat en del av informationen. Låt mig som exempel ta det genmanipulerade får som ger medicin i form av mjölk, vilket gör det möjligt för blödarsjuka att få en blodfaktor som leder till att de kan fungera som friska människor. Fåret lever ju och mår bra. I ett sådant fall måste man kunna diskutera vad som är rätt resp. fel och vad som är moraliskt försvarbart. Kan vi försvara denna genmanipulation med att den leder till medicinska framsteg och med att människor tack vare den mår bra? Jag inser att detta är ett gränsfall. Vi får närma oss dessa frågor med stor ödmjukhet. Elisabet Franzén tog upp frågan om u-länderna. Biotekniken kommer liksom all annan teknik att öka industriländernas försprång. Men samtidigt får vi inse att biotekniken är småskalig, enkel och lätt att lära sig. Vi har exempel på u-länder, t.ex. Cuba och Indien, som snabbt har kunnat bygga upp en konkurrenskraftig forskning och industriell verksamhet. Jämfört med annan teknik är gentekniken inte särskilt kapitalkrävande, och den kan mer än annan teknik anpassas till u-ländernas behov. Jag tror inte att det är någon särskild bra idé att luckra upp patentlagstiftningen för att skydda u-länderna. Snarare tror jag att det skulle göra det lättare för de multinationella jättarna att exploatera uppfinningar på detta område. Bengt Harding Olson ville att tilläggsdirektiv skall utfärdas. Jag tycker dock att de fyra punkterna i beredningens direktiv behandlar just de frågor som Bengt Harding Olson vill ta upp. Man får väl dessutom, precis som när det gäller alla andra utredningar, förutsätta att de parlamentariker som ingår i beredningen har förmågan att initiera och lösa frågor som ligger inom utredningens ram. Det finns alltså stora möjligheter till politiska initiativ. Också frågan om etikspärr är väl ett spörsmål för beredningen.

Herr talman! När det gäller tredje världens problem håller jag med om att biotekniken i vissa fall kan vara till fördel för u-länderna. Vi får inte blanda ihop detta med patenträtten. Att patent enligt de internationella patenträttsliga konventionerna skulle gynna tredje världen är inte klart. Vi har i vår reservation föreslagit att det skall tas ett samlat grepp om hela immaterialrätten på detta område med särskild hänsyn till tredje världen. Jag har alltså inte talat om biotekniken som sådan. Vad det sedan gäller definitionen av mikroorganismer i patentlagen är det alldeles riktigt som Inger Hestvik sade att det inte finns någon speciell definition, eftersom man på den tiden ansåg att det inte behövdes någon. Då användes olika typer av jäsningsförfarande vid processer där mikroorganismer ingick och därigenom fick man fram olika produkter. Det var den enda metod som man kände till. För övrigt var patent på växter och djur förbjudna. Man kunde inte ens tänka sig att alstret skulle kunna vara en växt eller ett djur. I så fall hade detta på ett eller annat sätt förbjudits. Därför behöver vi i dag förnya och modernisera lagen så att den faktiskt ger uttryck för detta.
Herr talman! Här svingar man sig ut i djärva tolkningar av patentlagen — särskilt Inger Hestvik — som kvalificerade jurister i hög grad går bet på. Själv vågar jag inte ens ha en uppfattning. Men här har sagts att vår gällande lag innehåller möjligheter till patent på liv. Det är något som man tvistar om, men det var intressant att få detta klarlagt. I övrigt överlåter Inger Hestvik detta åt rättspraxis. Hur ser då Inger Hestvik på att denna praxis till stor del skapas i Mänchen, på det europeiska patentorganet? I så fall kör denna praxis över vår gällande patentlag. Konsekvensen är uppenbar, och jag har redan framfört den: se till att modernisera patentlagen och gör det mer eller mindre omedelbart! Jag tog upp frågan om en etikspärr, men den fick jag inte något svar på, eftersom det tydligen blev så litet tid över till den frågan. Jag upprepar dock min fråga: Blir det någon etikspärr mot utnyttjande av oetiska, bioteknologiska uppfinningar? Inger Hestvik antydde att den frågan skall överlämnas till beredningsorganet. Har inte Inger Hestvik, regeringen och socialdemokratin någon egen uppfattning? Det är den jag efterlyser. När ni nu talar så vackert om etik borde ni kunna svara ja eller nej på den frågan. Slutligen skulle skälet till att folkpartiet har en egen reservation i detta avseende bara vara att vi vill ha en egen profilering. Ja, vi vill ha en profil när det gäller dessa frågor. Om socialdemokraterna ställer sig bakom vårt förslag, skulle t.o.m. regeringen få en profil när det gäller bioteknologins område. En sådan saknas, men efterlyses av många. Välkommen att skaffa en sådan profil.
Herr talman! Också jag tycker att det är dags att vi får veta var socialdemokraterna står i patentfrågan. Tycker man att det skall bli tillåtet att ta patent på liv, att patent på mikroorganismer skall beviljas? Vare sig man tolkar lagen eller inte är det på sin plats att socialdemokraterna klargör var de står just i den här frågan. Om socialdemokraterna inte anser att lagen är tillräckligt fullständig, är ni då beredda att ändra den? Detta har vi i centern nu arbetat för under en lång rad av år. Vi tycker att all den osäkerhet som råder verkligen kräver att vi går försiktigare fram. Vi är definitivt inte emot allt vad patent heter eller den utveckling som sker inom bioteknikområdet. Vi ser klara möjligheter till förbättringar med genteknik inom många olika områden, t.ex. inom läkemedelsindustrin. Och där kommer vi in på tillämpningen av de rön som man har kommit fram till. Försök inte att krypa undan nu, Inger Hestvik, utan ge oss ett klart besked! Jag anser att det vore på sin plats att riksdagen uttalar var vi.står och att den här beredningen som majoriteten förordar verkligen får veta utifrån vilka förutsättningar man skall sätta i gång att jobba.

Herr talman! Inger Hestvik, vi motsätter oss inte att skydd för dyrbart framtagna forskningsprodukter kommer till stånd. Men vi menar att just att införa patenträtt för levande materia inte är rätt väg att gå. Som jag sade i mitt anförande föreslår vi i stället att växtförädlarrätten utvecklas så att den passar dagens behov. Det är en enorm skillnad mellan patenträtt och växtförädlarrätt, och jag tycker att Inger Hestvik går förbi denna skillnad. Patenträtten ger skydd för den industriellt färdiga produkten medan växtförädlarrätten ger skydd för själva processen. Det kommer med all sannolikhet att få enorma konsekvenser om man väljer att gå patentvägen när det t.ex. gäller grödor och husdjur. Tanken att man skall äga själva grödan och kunna bestämma om den skall användas för utsäde osv. är möjlig endast om patenten behålls. Inger Hestvik antydde att det inte var fråga om att ta patent på liv. Jag vill påminna om att i USA är det sedan 1980 möjligt att ta patent på levande materia. Högsta domstolen i USA har slagit fast att allt under solen som tillverkas av människan kan skyddas av patent. Det är nu fem år sedan det första patentet på en växt togs, och det är två år sedan det första patentet på ett djur kom — det var den här musen. I USA är det således nu möjligt att ta patent på de flesta former av skapat liv — människan är fortfarande undantagen. Vi menar att om man inte hittar bättre väg än patenträtten finns det risk för att vi i Sverige och i övriga Europa om några år befinner oss i samma situation, nämligen att det blir möjligt att ta patent på ganska högt utvecklade former av liv. Det motsätter vi oss. Man kan inte bortse från riskerna, och därför har vi framlagt de här förslagen.
Herr talman! Bengt Harding Olson tyckte att jag tog ut svängarna ordentligt. Jag tror att Elisabeth Persson tog ut dem ännu vidare nu när hon talade om att allting under solen som kunde tillverkas kunde patenteras, om jag uppfattade henne rätt. Det finns i alla fall vissa regler om nyhet, uppfinningshöjd och om att produkten skall kunna tillverkas industriellt osv. Elisabeth Persson ansåg att vi går förbi problemen genom att inte säga någonting om växtförädlarrätt kontra patenträtt. Jag tycker att den här debatten egentligen visar att alla partier hyser stor respekt för lagstiftningen. Vi vill ha en lagstiftning som fungerar praktiskt och som är bra för uppfinnarna. Framför allt har den etiska moraliska sidan av detta också kommit med i den patenträttsliga debatten. Vi har den inriktningen att vi vill lösa denna fråga på ett väldigt bra sätt. Etikspärren finns med i beredningens arbetsuppgifter. Jag vet inte hur Bengt Harding Olsons etikspärr ser ut, men den frågan får vi ta upp en annan gång, för nu är väl replikerna slut. Karin Starrin ville ha ett klart besked. Lagen är oklar, och vi vill ändra på det förhållandet. Detta är en uppgift för beredningen, och det är ett arbete som pågår, inte bara i Sverige, utan även förslaget till EG-direktiv går ut på att skapa klarhet genom enhetliga regler. I sin förra replik tog Karin Starrin upp frågan om ansvaret för människor. Jag tycker att vi som politiker måste ha ett ansvar för den information som vi lämnar ut till människor, i synnerhet när det gäller så här allvarliga frågor. Vi får inte handskas vårdslöst med detta. Debatten skall föras seriöst och vi skall kunna ta upp de saker som är väldigt dåliga, men också de som är väldigt bra. Men vi får inte hafsa i väg dessa frågor och profilera dem på ett sätt som just för tillfället gagnar oss själva. Nu handlar den stora debattfrågan om patent på liv. Vi rör dock hela tiden ihop två saker när det gäller patent. Man kan visserligen bevilja patent, men sedan är det fråga om tillämpningen. Det gäller huruvida man får tillämpa patentet eller inte. Det är nästa spärr. Jag tror att jag härmed har svarat på frågorna.

Herr talman! Låt mig först notera vad utskottet anför: ”Utskottet kan konstatera att biotekniken under senare år har tillmätts en allt större betydelse inom olika samhällssektorer. De största tillämpningsmöjligheterna av den nya tekniken förväntas inom växtoch djurförädling, med stora konsekvenser för foderproduktion, livsmedelsproduktion och annan fytokemisk produktion. — — —- Med genteknik kan växter och djur ges egenskaper som med traditionell förädling ej kan uppnås. — — — Enligt utskottets mening kan biotekniken bidra till att föra utvecklingen framåt inom det medicinska och veterinärmedicinska området, liksom inom växtförädling och husdjursförädling. Biotekniska processer har också, som nyss nämnts, en stor betydelse och en stor utvecklingspotential inom den farmaceutiska industrin och livsmedelsindustrin — ——.” Synsättet är skrämmande. Det är denna storvulna tro på arten människa som en avskild del av övrigt jordeliv som har lett till den tillväxtförstöring av miljön som vi drabbas av stundligen, dagligen och även kommer att drabbas av i framtiden. Vad kommer dessa tankar ifrån? Låt oss studera detta litet historiskt. I 1§i den franska deklarationen om de mänskliga rättigheterna från revolutionsåret 1789 sägs t.ex. att människorna föds och förblir fria och till rättigheter likställda. Denna människocentrerade etik råder fortfarande och anammas starkt av de tre största politiska partierna. Den tar numera en extrem hänsyn till människans egna intressen. Människan är ett mål i sig, medan allt annat i sinnevärlden är medel som får brukas. Denna, den egna artens etik, skapar en klyfta mellan människan och den miljö som omger henne. Lantbruksstyrelsens yttrande omfattade sammanlagt åtta punkter. Det behandlade de former av genteknik som diskuteras inom husdjursområdet. En av dessa punkter var produktionshöjande effekter. Gener för produktion av tillväxthormoner kan tillföras djuret, dvs. i stället för att spruta in tillväxthormoner låter man djuret självt producera samma hormoner. Det är en listig lösning, tror man — inte sett ifrån djurets synpunkt, men från människans. En annan punkt var förändring av produktionssammansättning. Gener kan bytas så att t.ex. mjölkens sammansättning förändras. En tredje punkt var att idisslarnas mikroorganismer kan förändras genom genteknik för att öka effektiviteten i näringsupptaget. De maktgrupperingar som kontrollerar samhället och de maktgrupperingar som kontrollerar politiken, forskningen, näringslivet, utbildningen och mediaflödet har utsöndrat och inplanterat sina ideologiska gener i hela samhällskroppen. Socialdemokratin, moderatismen och liberalismen har utvecklats ur det industrialiserade samhällets tidiga framväxt. I takt med att de stora klassmotsättningarna minskar uppträder nu de tre största partierna i en enad front där de upptäckt sin filosofiska värdegemenskap. De socialliberala maktgrupperingarna utgör de facto samhällets verkligt konservativa och förstockade etablissemang. Herr talman! Dessa partier har inte ändrat något i sin grundläggande ideologiska drivkraft för sin egen existens. Sysselsättningen, näringslivets vinstnivå och BNP-tillväxten har hittills alltid vunnit slaget om och mot miljön. Deras gentekniska tillväxttro kommer att visa sig vara lika ödesdiger som deras ekonomiska tillväxttro har varit och är för vårt klots alla livsformer och miljöer. Man inbillar sig också att nuvarande lagar är tillräckliga, och man vill uppenbarligen inte föra samman genteknikproblematiken i en enhetlig och gemensam lag. Man tycker att det är godtagbart med de brister som finns. I djurskyddslagen, SFS 1988:534, finns grundläggande bestämmelser om djurens vård och behandling. De innebär bl.a. att djur som föds upp eller hålls för produktion av livsmedel, ull, skinn eller pälsar skall hållas och skötas i en god närmiljö och på ett sådant sätt att det främjar deras hälsa och ger dem möjlighet att bete sig naturligt. Redan med nuvarande avelsteknik har allt fler nötkreatur passerat sin naturliga biologiska gräns. Nötkreaturet som idisslare hade funnit sin ekologiska nisch och utvecklats just i form av idisslare för att kunna omvandla näringsfattiga växter och växtdelar till högvärdigt protein och andra högkvali tativa, för människan upptagbara, mineraler och näringsämnen. Nu ges nötkreaturen minimala mängder stråfoder ner till en gräns för att undvika att de får människans motsvarighet till magsår. Övrigt foder är högkvalitativt foder som i huvudsak är lämpligt för människor för direktkonsumtion eller också är fodret taget från marker som är lämpade för grödor för humankonsumtion. Våra kor avkastar nu så mycket mjölk att juvren har blivit så stora att korna har svårt att ligga och gå. Den övervägande delen av landets mjölkkor slås ut, dvs. de måste slaktas innan de ens uppnått vuxen ålder på grund produktionsskador — t.ex. benoch klövlidande, juverskador, för låg avkastning m.m. När inte'denna lag fungerar, hur blir det då när man låter avelsteknikernas galenskaper accelerera? Vad händer när och om man t.ex. ändrar idisslarnas mikroorganismer? Går något snett får vi mikroorganismer spridda över landets alla åkermarker, eftersom det är vanligt att korna då och då spottar ut en idisslad boll. Av särskilt intresse är 12 § punkt 3 i djurskyddslagen där det sägs att avel med sådan inriktning som kan medföra lidande för djuren eller påverka djurens naturliga beteende kan regeringen eller lantbruksstyrelsen meddela förbud eller villkor för. Det är i princip på det sättet som all avel bedrivs. Aveln har hela tiden som ledstjärna att öka de enskilda djurens avkastningsförmåga. Herr talman! Regeringen, lantbruksstyrelsen och de tre stora partierna står för tomt prat i tryck. Jag skall villigt erkänna att det finns vettiga människor med förståndet i behåll även i dessa partier, men jag talar nu om partierna i form av ideologiska organisationsformer. Deras filosofi står för ett uttryck där människan äntligen tycks kunna besegra naturen, där möjligheter finns att gå in i livets innersta mysterier, dessutom utan att veta vad man gör och utan större kunskap. Man får möjlighet att äntligen uppträda som Gud: Ett patent på någon eller varje form av liv kommer dessa organisationers anhängare att ta som det formella beviset för ett sådant faktum. Det allvarligaste med det som har sagts i denna debatt — som jag egentligen inte får kommentera — är att skillnaden mellan den i Iran numera avlidne ayatollans och maktetablissemangets filosofi inte är stor. Den är minimal. Om jag inte tar fel har de nu år 1338, medan vi har 1990. Det är i stort sett skillnaden. Likheten är emellertid slående. Man vill pådyvla samhället sin ståndpunkt utan demokratisk debatt hos svenska folket. Man vill inte ha något moratorium, dvs. man vill inte tänka till och man vill inte tänka efter. Det är fråga om fullt tryck på gaspedalen, helt utan ansvar. De som inte vill invända mot vad jag här har sagt håller antagligen med mig.

Herr talman! Den socialliberala värdegrupperingen är samhällets konservator, anser Anders Nordin. Sådant trams! Med samma inlevelse som Anders Nordin visade häromkvällen när han tog plats i talarstolen med ölburk och andra osmakligheter, med samma schvung fäktar han vilt i dag om extrem, människocentrerad syn. En flod av oseriösa hästhandlarargument väller fram ur hans mun. Tidigare i denna debatt sade t.o.m. miljöpartiets dåvarande företrädare att forskarna inledningsvis själva hade stoppat upp i sin forskning och infört en hel rad restriktioner på detta område. Är det ett skäl att hindra forskningen och misstro den enskilda människans moral och ansvar? Är miljöpartiets skall och förslag om förbud och moratorium i själva verket inte ett bevis för att man ligger tio år efter utvecklingen? Är det inte i själva verket ett bevis på att människorna, t.o.m. de så hemska och för miljöpartiet så hemlighetsfulla forskarna, faktiskt tar ett ansvar? I avvägningen, herr talman, mellan risker och möjligheter tar miljöpartiet greppet att avlyfta människan hennes ansvar — det sämsta av alla handlingsalternativ. Så typiskt för miljöpartiet! Men det beror väl på att man, precis såsom Anders Nordin här, så helt förnekar förvaltarskapstanken. Det finns ett djup mellan oss i folkpartiet och miljöpartiet: sökandet efter kunskap. Det kan förvisso förbjudas och kriminaliseras, och människor har som bekant skickats till Gulag för sådant. Vi i folkpartiet tar kraftigt avstånd från det. Vad gör miljöpartiet? Jo, ni säger ja till moratorium och förbud.

Herr talman! Eftersom Anders Castberger tog upp frågan om ölburkarna, vill jag säga att min demonstration var ett konkret och tydligt bevis på vad Anders Castbergers och andra stora partiers politik leder till. Man ställer undan ölburkarna i stället för att samla in dem. Forskarna stoppade upp 1970, men det ville inte Anders Castberger och hans kamrater göra. Ni vill i stället trycka på gaspedalen. Det har tidigare i debatten talats om massbilismens vådor. Om man långt tidigare hade känt till dessa, skulle bilismen sannolikt aldrig ha fått breda ut sig så som den gjort. Anders Castberger tycks acceptera att ca 800 personer dödas i trafiken varje år. Det är tydligen hans filosofi och vad han står för. Hans parti representerar en viss ideologi och ändrar sig inte. Denna ideologi går in på alla delar av samhällets områden.

Herr talman! När sakargumenten tryter för miljöpartiet, börjar man trycka på gaspedalen och inleda en lång harangisk debatt om trafikpolitik. Vi har tidigare i dag, herr talman, kraftigt kritiserat den socialdemokratiska regeringen för att den motsätter sig lagstiftning om utsläpp av gentekniskt modifierade organismer. Skäms, Anders Nordin, för att ditt parti faktiskt har anslutit sig till en folkpartireservation, som bygger på en partimotion om miljövärdering av bioteknik. Det verkar som om Anders Nordin tar avstånd från allt utom miljöpartiet. Jag själv tar avstånd från det mesta som finns inom miljöpartiet.